Herr talman! ''Till den som har skall vara givet'', lär det stå någonstans i Bibeln. Det är möjligt att det är juridiskt tveksamt att lägga fram ett sådant förslag som jag har lagt fram i finansutskottet, dvs. att inte betala ut någonting alls.

Med det yrkar jag bifall till min meningsyttring.

Herr talman! Det har talats mycket om krispaket under dagen, och detta betänkande har också kommit till i krispaketens spår. Det finns egentligen inte så mycket att orda om det. Orsaken till att det premiegrundande sparandet nu avbryts är överenskommelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna. Avbrytandet innebär att insättning som görs på premiegrundande konto inte skall berättiga till någon premie efter den 6 november. Utskottet anser, i motsats till Johan Lönnroth, att det är rimligt att det sparande som har skett fram till avbrytandet skall ge rätt till en proportionell premie. Hur den premien skall beräknas och vilka villkor i övrigt som skall gälla kommer att bli föremål för ytterligare beredning. Det finns ett villkor för att få sparpremien - det står fast redan nu - och det är, att för att sådan rätt skall föreligga skall behållningen på det premiegrundande kontot den 6 november stå kvar till dess att premien tillförs kontot. Det här kravet omfattar endast bruttoinsättningar som gjorts under den förkortade sparperioden på högst 2 400 Det finns andra frågor som har samband med avbrytandet som behöver övervägas ytterligare, och regeringen återkommer senare med förslag på det området. Regeringen kommer också att ta upp frågan om de som inte har deltagit i det premiegrundande sparandet skall få del av de förutvarande löntagarfondernas medel. Föredragande statsrådet anser dock att det är mindre sannolikt, med tanke på den begränsade omfattning som premietilldelningen kan förväntas få i och med att sparandet nu avbryts i förtid. Förslaget till avbrytande har alltså kommit till stånd efter uppgörelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna. Utskottet konstaterar därför att det är befogat att avbryta sparandet. Det är också rimligt att de som har deltagit i sparandet skall få tillgodoräkna sig en premie för det sparande som skett fram till avbrytandet. Herr talman! Jag vill därför yrka bifall till utskottets förslag och avslag på meningsyttringen från

Herr talman! I detta ärende finns det skäl att gå litet bakåt i tiden. I våras, när riksdagen behandlade frågan om införandet av det premiegrundande allemanssparandet, var vi socialdemokrater mycket kritiska mot förslaget, och vi röstade emot. Vi reserverade oss också till förmån för vår motion, som innebar avslag på propositionen. I den överenskommelse om krispaketet som träffades i september mellan regeringen och oss socialdemokrater ingick att det premiegrundande allemanssparandet skulle avbrytas. Det var fullkomligt självklart att så skulle ske. Det första krispaketet kom till för att stärka de offentliga finanserna. Detta skedde bl.a. genom besparingar i sjukförsäkringen, sänkning av pensionsbeloppet med 2 % m.m. Att i det läget samtidigt säga till de människor som drabbas av dessa försämringar att staten samtidigt har råd att fortsätta att dela ut 5 miljarder kronor i generösa sparpremier till dem som har råd och möjlighet att spara i aktier, vore naturligtvis fullkomligt oacceptabelt. Vi var emot när sparpremierna infördes, och vi är nu mycket nöjda med att de upphör. Jag ber att få yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 9.

Herr talman! Skall man gå bakåt i tiden, finns det mycket att säga om löntagarfonder och de debatter som vi många gånger har haft här om inrättande, om användning och om avveckling. Man kan också fråga sig hur dessa pengar togs in och vad det har betytt för företag som har gått miste om pengarna och därmed investeringar under årens lopp. Det finns alltså mycket att säga, men jag skall inte gå in i en ny debatt. Jag konstaterar bara att vi avbryter det här sparandet på grund av överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och regeringen.
Herr talman! Jag håller med om att det finns mycket att diskutera. I våras var alltså vi socialdemokrater mycket emot att detta sparande infördes. Det är bra att det revs upp genom uppgörelsen. Det var ett av de viktiga inslagen i förutsättningarna för att det över huvud taget skulle bli en krisuppgörelse. Vi är för dagen överens, herr talman, och jag är mycket nöjd med förslaget till beslut.

Herr talman!

Vi vet också, att om en avveckling av kärnkraften kommer till stånd år 2010, innebär det en enorm kapitalförstöring. Varför? Jo, vi avstår då i realiteten från att producera elenergi till halva kostnaden - jämfört med dagens elpris. Vad skulle inte det betyda för svensk industri, att även framdeles kunna utnyttja energi till ett mycket lägre pris än det man arbetar med i dag? Med de här allmänna funderingarna som bakgrund vill jag ta upp frågan om 6 § i kärntekniklagen - och vår motion i ärendet om denna s.k. tankeförbudslag. Såväl moderater som folkpartister har tidigare motionerat i frågan. I en aktuell moderat motion har man uttryckt sig mycket kritiskt till bestämmelserna i 6 §.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 Även om dessa bestämmelser formellt inte utesluter forskning och utveckling inom kärnkraftsområdet, måste de självklart påverka arbetet också med att utveckla möjlig bättre säkerhet och funktion i de redan nu etablerade kärnkraftverken. Observera! I den framlagda propositionen införs till yttermera visso ett skärpt straffansvar för brott mot 6 § kärntekniklagen, vilket också kritiseras i den moderata motionen. Utredningen om översyn av kärntekniklagstiftningen har också tidigare föreslagit att de här aktuella bestämmelserna, om exempelvis straffansvar och åtalsanmälan, skall avskaffas. Regeringen har inte i propositionen berört utredningens förslag i denna del. Herr talman! Oavsett om kärnkraften kommer att avvecklas senast år 2010 eller inte, är det enligt min och partiets synpunkt oförsvarligt - såväl ur demokratisk som ekonomisk synvinkel - att genom en lagstiftning försvåra forskning och utveckling av kärnkraften i Sverige. Ett beslut om att avskaffa 6 § i lagen om kärnteknisk verksamhet skulle gagna såväl säkerheten i våra kärnkraftverk som vår framtida, miljöanpassade energiförsörjning. Jag yrkar därför bifall till såväl Ny demokratis motion N40 som den moderata motionen N36.

Herr talman! Jag skall först något kommentera Bengt Dalströms inlägg. Han säger sig tillhöra ett parti som har sina fötter förankrade i verkligheten. Jag kan lägga till att man har huvudet djupt begravt i sanden, som strutsen. Man ser alltså inte den verklighet som är förknippad med el producerad genom kärnkraft. Bengt Dalström säger att en avveckling av den svenska kärnkraften är ett enormt slöseri, därför att det hindrar svensk industri från att tillgodogöra sig billig kärnkraftsel till låga priser. Antingen är Bengt Dalström dåligt underrättad, eller också står han här och talar mot bättre vetande. Tanken är att elmarknaden skall internationaliseras. El skall säljas på en marknad till det pris man kan få ut. Jag har svårt att tänka mig att svenska elproducenter skulle vara så fosterländska att de sålde billig el till svenska företag därför att de är svenska, om de skulle kunna få högre priser - vilket jag förutsätter att de kommer att kunna få - ute i Europa för samma produkt. Det vore företagsekonomiskt vansinne, och jag tror inte att de kommer att syssla med det. Det är en upprörande förvanskning av verkligheten när man kallar 6 § för en tankeförbudslag. Detta vet Bengt Dalström och Moderaterna. Detta är ingen förbudslag. Den inskränker inte rätten att tänka. Den inskränker rätten att göra sådana förberedelser som, genom att stora kostnader läggs på projektering av framtida kärnkraftsanläggningar, kan användas som utpressning eller argument för att bygga nya sådana anläggningar. Som Bengt Dalström och Moderaterna vet, är det olagligt att uppföra nya kärnkraftsanläggningar i Sverige. Det är alltså att planera brott. Jag har svårt att tänka mig att Moderaterna och nydemokraterna skulle vilja tillåta planering av bankrån, därför att bankrån möjligtvis kan bli lagligt i framtiden. I förslaget till ändringar av kärntekniklagen finns en del ändringar som vi tycker är positiva. Det är ett förtydligande när det gäller förbudet att lagra kärnkraftsavfall i Sverige. Det är bra att ett sådant förtydligande görs. Det finns brister i lagen. Det gäller tillstånden att driva kärnkraftsanläggningar. Som det är nu finns det inget förbud mot att driva kärnkraftsaggregat efter 2010. Det finns beslut i form av överenskommelser mellan tre partier bekräftade genom riksdagsbeslut. Dessa är i sin tur bekräftade genom regeringsdeklarationer. Det borde vara tillräckligt att det finns sådana uttalanden om att den svenska kärnkraften skall vara avvecklad år 2010. Tyvärr är det inte tillräckligt för kärnkraftsindustrin. Genom sin samarbetsorganisation Kraftsam har den markerat att den inte tar denna överenskommelse på allvar. Jag tycker nog att man kan förstå det. I Svenska Dagbladet från i morse framställs det ärende som vi nu diskuterar som nästan färdigbehandlat och avgjort. Näringsutskottets ordförande säger - jag utgår ifrån att han talar på Moderaternas och möjligen även på någon annans vägnar - att under denna period - dvs. med den regeringskonstellation vi har i dag - ligger man lågt i energifrågan och gör inga ansträngningar för att riva upp beslutet om avveckling av svensk kärnkraft. Jag tycker dock att det måste understrykas att det finns två partier - Moderata samlingspartiet och Ny demokrati - som programmatiskt vill driva svensk kärnkraft vidare efter år 2010. Det finns åtminstone ett parti som svävar på målet - Folkpartiet - och som har argumenterat för att år 2010 inte är ett heligt årtal, utan att man mycket väl kan tänka sig fortsatt drift. Bengt Westerberg och Hadar Cars har uttalat en sådan uppfattning.

Vi föreslår ett sådant tillägg till kärntekniklagen. De s.k. ersättningsinvesteringarna har debatterats tidigare. Med ersättningsinvesteringar menas kostnadskrävande och omfattande investeringar i befintliga kärnkraftsanläggningar. Investeringarna har snarast karaktären av om eller nybyggnad innanför skalet på ett existerande kärnkraftverk. Det är en brist att det inte finns ett förbud mot sådana omfattande investeringar. Frågan har utretts och avvisats av utredaren. Nu avvisar utskottet en sådan lösning. Jag erkänner att det kan vara tekniskt komplicerat att avgöra vilka investeringar som görs av rena driftsäkerhetsskäl och vilka som är ersättningsinvesteringar. Jag tror inte att det är omöjligt att lösa det problemet. Av remissinstanserna har bl.a. Greenpeace visat att en sådan lösning är tekniskt möjlig. Frågan om export av kärnteknisk utrustning har varit föremål för debatt i många sammanhang. Anledningen till att en majoritet i Sveriges riksdag har beslutat att den svenska kärnkraften skall avvecklas är att man inte bedömer att det är möjligt att driva kärnkraft på ett säkert sätt längre än till år 2010. Jag menar att en logisk konsekvens av detta är att vi från svensk sida inte skall exportera kärnkrafsteknologi till andra länder. Vi skall alltså inte exportera en teknik för att producera energi, som vi själva inte tror kan fungera på ett säkert och tillfredsställande sätt. Jag är medveten om att man kan hamna i situationer då det är rimligt att exportera. Det kan t.ex. gälla åtgärder för att öka säkerheten i anläggningar som är undermåliga och där det föreligger en uppenbar risk för miljön och den kringboende befolkningen, men också för befolkningen i andra länder. Jag tänker på en mängd dåliga anläggningar i östeuropeiska länder. Det är möjligt att det finns sådana anläggningar även i västeuropeiska länder. Sverige bör i så fall, som en del i ett internationellt samarbete, ha möjlighet att exportera sitt kunnande. I vissa fall kan det kanske gälla teknik, men det gäller framför allt det säkerhetskunnande som vi har i landet. I dag är fem kärnkraftverk avstängda i Sverige sedan den 17 september. De är avstängda därför att man har kommit underfund med nya och oväntade brister i säkerheten. Man bör tolka detta som att vi kan komma att råka ut för ''nya'' brister. Vi kan hamna i ett läge, där svagheterna i säkerheten är så omfattande att det inte går att driva kärnkraftverken vidare. Scenariot med en snabb avveckling av kärnkraften är inte orimligt. Det betyder att man måste avsätta medel för en eventuell snabbavveckling. Ägarna av kärnkraftverken bör redovisa hur de skall kunna klara kostnaderna för olika avvecklingsalternativ, även för ett alternativ med snabb avveckling. Detta är något som Annika Åhnberg tar upp i en motion, som jag har ställt mig bakom i min meningsyttring till näringsutskottet. Med detta vill jag yrka bifall till meningsyttringen på alla punkter.

Herr talman! Det var litet väntade kommentarer från Rolf Nilson när det gäller Ny demokratis inställning till kärnkraften. Den gillar han uppenbarligen inte, och det visste vi ju förut. Jag är visserligen långbent, men jag är ingen struts. I motsats till Rolf Nilson tror jag på marknadskrafterna när jag påstår att svensk kärnkraftsindustri år 2010 kan beräknas producera el till halva kostnaden jämfört med i dag. Detta måste på ett eller annat sätt vara positivt för svensk industri och för Sverige, oavsett om vi kan och behöver använda kraften i Sverige eller om vi vill utnyttja den som en exportvara. Jag har därför svårt att förstå Rolf Nilsons resonemang i det avseendet. Men det ligger förmodligen en ideologisk värdering i det. Jag är ganska säker på att man måste ompröva det gällande beslutet om avvecklingsplanen med år 2010. Tiden får utvisa om man har rätt i det påståendet i kväll och hur det blir framöver.
Herr talman! Problemet när det gäller kärnkraftsindustrin och kärnkraftsproduktionen är att marknadskrafterna här inte får verka. Jag hade varit glad om de hade fått göra det, dvs. om kärnkraften hade fått bära alla sina kostnader. Kärnkraften har varit subventionerad under sitt uppbyggnadsskede, och den är framför allt subventionerad genom att den till skillnad från all annan farlig verksamhet slipper bära hela sina försäkringskostnader. Vad alla kärnkraftsmotståndare önskar sig är en situation med en rättvis marknad för kärnkraftselen, eftersom det skulle innebära en snabbare avveckling av kärnkraften. Det är mycket möjligt att vi får ompröva 2010, men jag tror inte att det kommer att ske i den riktning som Bengt Dalström hoppas. Förmodligen får vi göra omprövningen i en annan riktning.

Herr talman. Rolf L Nilsson sade tidigare att vi i Ny demokrati inte hade någon förankring i verkligheten.

Jag tror inte att vi kommer att tappa mark, utan jag förlitar mig på vår syn på vad som kommer att hända år 2010.
Herr talman! Frågan om kärnkraftens säkerhet är alldeles för allvarlig för att göras till föremål för något slags Sifo-politik - att ställningstagandet i den frågan skall svänga efter skiftningar i opinionen. Jag har inte låtit mitt arbete påverkas när det funnits en betryggande opinion för en avveckling av svensk kärnkraft. Man kan inte låta tillfälliga stämningar i opinionen påverka omfattande investeringar i ur folkförsörjningssynpunkt så strategiska sektorer av ekonomin, utan sådana investeringar måste grundas på sakliga skäl. Hade kärnkraften varit en ren och säker energikälla, så hade vi välkomnat den, och den hade fått utnyttjas i det oändliga. Men problemet är - vilket många inser - att detta är en svårhanterlig energikälla. Det är mycket tvivelaktigt om man över huvud taget kan göra den så säker, att den blir acceptabel. Jag tror inte att man kan göra det eller att vi framöver kommer att få en teknik som gör det möjligt att hantera kärnkraften på ett säkert sätt. Här uppstår komplicerade relationer mellan teknik och människor i förhållande till de ''möjliga'' olyckor som kan uppstå och som helt enkelt är oacceptabla.

Herr talman! Till grund för näringsutskottets betänkande ligger regeringens proposition om ändring i kärntekniklagen. Den ändring som föreslås innebär att det införs förbud mot att slutförvara utländskt kärnavfall i Sverige. Det har rått en osäkerhet och en oro för att Sverige inte skulle kunna förhindra att utländskt kärnavfall deponeras och slutförvaras i vårt land. Även om andra lagar reglerar markanvändning och tillståndsgivning - främst genom planlagstiftningen - kunde det inte uteslutas att det fanns ett reellt innehåll i de framförda farhågorna. I och med den nu föreslagna lagändringen täpper man till varje lucka som skulle kunna göra Sverige till förvaringsplats för andra länders kärnavfall. Det finns numera en uttalad avsikt från alla kärnkraftsnationer att varje land skall ta hand om sitt eget avfall. Mot den bakgrunden ligger den föreslagna lagskärpningen väl i linje med vad som allmänt händer ute i Europa. Med anledning av propositionen har det väckts motioner som inte alls har med den föreslagna lagändringen att göra. Den fråga som då uppstår är huruvida och i vilken omfattning och form utskottet skall detaljbehandla dessa motioner. Nu har de tagits upp och behandlats i vederbörlig ordning, och i vederbörlig ordning har de också avstyrkts. Vänsterpartiets motioner har sina utgångspunkter i ett uttalat kärnkraftsmotstånd. Det är i och för sig följdriktigt att partiet tar varje tillfälle i akt att föra fram sina åsikter. Det gäller förslag om en lag för tidpunkten för när kärnkraften skall vara avvecklad, förbud mot ersättningsinvesteringar och förbud mot export av kärnteknisk utrustning. Annika Åhnberg har i sin motion framfört krav på en alternativ modell för finansiering av en förtida avveckling. I likhet med tidigare ställningstaganden avstyrker utskottet dessa motionskrav, eftersom de har sin utgångspunkt i och vill framtvinga en förtida avveckling. Eftersom en sådan inte är aktuellt, finns det ingen anledning att bifalla motionerna. Det har väckts två andra motioner - från Moderata samlingspartiet respektive Ny demokrati - om att riksdagen skall upphäva 6 § i kärntekniklagen, den s.k. tankeförbudslagen. Denna paragraf har varit och är fortfarande omstridd. Från moderat och folkpartisthåll anser vi fortfarande att paragrafen bör utmönstras ur lagen. Emellertid finns det inte nu anledning att driva frågan vidare. Propositionens huvudinnehåll är att förhindra slutförvar av utländskt kärnavfall i Sverige, och i propositionen berörs över huvud taget inte frågan om 6 §. Jag anser att denna fråga bör tas upp och lösas i vidare perspektiv, varför jag stöder utskottets hemställan om avslag på dessa motioner. Herr talman! Jag vill så göra några kommentarer till vad som tidigare sagts i denna debatt. Bengt Dalström pläderade självfallet för motionen med förslag om att 6 § skall mönstras ut ur lagen. Jag vill göra ett beriktigande av vad Bengt Dalström sade om säkerhetsfrågorna. Han hävdade att denna paragraf i sig skulle utgöra ett hot mot säkerheten i våra kärnkraftverk. Så är det sjävfallet inte. De bedömningar man gör när det gäller säkerheten skall vara och är helt oberoende av all annan lagstiftning. Vi har högt ställda krav på säkerheten i våra kärnkraftverk. Den får inte vara och är inte beroende av denna paragraf. Jag kan inte hålla med Rolf L Nilsson när han jämställer utvecklandet av kärnteknik och tankeverksamhet i det avseendet med bankrån. Jag vet inte vilken rättsuppfattning Rolf L Nilsson i övrigt har, men i det hänseendet tycker jag att han är helt fel ute. I frågan om vad vi skall ta upp och penetrera i ett betänkande av detta slag kan vi konstatera att det finns partier som uttalar åsikten att man kan tänka sig att kärnkraften bibehålls längre tid än vad som är angivet. Det finns andra partier som vill att vi skall avveckla betydligt tidigare. Det finns emellertid ingen anledning att nu ta upp en stor och genomgripande energipolitisk debatt om de frågorna. Det betänkande vi debatterar handlar ju trots allt om en förändring i kärntekniklagen, och syftet är därmed ett helt annat. Det finns ingen anledning att driva enskilda frågor i det hänseendet, och jag tycker också att vi skall avstå från att nu ta upp alla de olika motstående intressena och driva dem vidare. Det får vi faktiskt, som jag nyss nämnde, överväga i ett vidare perspektiv. Rolf L Nilson påstår att ett investeringsförbud skall införas. Jag vill då ändå hävda att det nog i vissa lägen är ur säkerhetssynpunkt fördelaktigt om man har den möjlighet som nu finns. Ånggeneratorbytena i Ringhals är inte bara en ekonomisk-teknisk fråga, utan det är också en säkerhetsfråga. Med Rolf L Nilsons utgångspunkt skulle dessa byten inte vara möjliga. Jag tror att vi skall låta den möjligheten finnas kvar även framöver. Herr talman! Det var några kommentarer till vad som hittills har sagts. Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag tycker att det är rätt logiskt att i det här sammanhanget ta upp förbudet mot nya tillstånd att driva kärnkraftsanläggningar efter 2010, eftersom just tillståndsfrågan regleras i kärntekniklagen. Jag vill upprepa mitt argument för ett förbud. Elproducenternas sammanslutning Kraftsam har hävdat att man inte kommer att vidta några åtgärder för att genomföra en avveckling av kärnkraften så länge det inte finns någon lagstiftning om en kärnkraftsavveckling. Det innebär i klartext att Kraftsam inte tror på det här beslutet. Jag tycker att beslut skall fattas genom lag och inte genom allmänna proklamationer från riksdag, regering, politiska partier eller ministrar. Jag föreslår därför, tillsammans med motionärer från andra partier, att en sådan paragraf förs in där den hör hemma, nämligen i kärntekniklagen. Också frågan om ersättningsinvesteringar hör hemma i kärntekniklagen. Den frågan var föremål för utredning av utredaren Bengt Eliasson. Han har kommenterat detta och i sin utredning avvisat det som tekniskt svårt att genomföra. Jag menar att man inte behöver falla undan för de tekniska svårigheterna. Kammarrätten i Jönköping och Greenpeace har visat på möjligheterna att lösa detta tekniskt. Frågan är då om man anser det vara lämpligt eller ej. Jag anser det vara lämpligt att lagreglera ersättningsinvesteringarna.
Herr talman! Jag delar inte uppfattningen att man på grund av att det sker en förändring i en lagtext skall kunna ta upp varje fråga som över huvud kan ha någon beröringspunkt med lagen och att det skulle vara möjligt att få till stånd en så omfattande förändring som Rolf L Nilson tycks vara intresserad av. Skulle vi tillämpa den metoden generellt i riksdagen, skulle det bli ganska omöjligt att hantera frågorna. Rolf L Nilson hyser alltså ganska dålig tilltro till vad riksdagen har uttalat. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Ett riksdagsuttalande är ju trots allt betydelsefullt och kan inte utan vidare viftas bort. Dessutom kan jag meddela - och det känner Rolf L Nilson givetvis själv till - att åtta av de tolv reaktorerna har ett tidsbegränsat tillstånd. Fyra har det inte. Merparten har alltså inte ens i dagsläget obegränsat tillstånd.
Herr talman! Det är klart att man borde kunna lita på vad riksdagen uttalar. Kommer det an på mig är det inget problem, men det kommer ju an på dem som har makt inom det här området. Eftersom de inte tror på, litar till eller rättar sig efter riksdagens beslut så länge det inte är lagstiftat på området, tycker jag att man skall gå dem till mötes och lagstifta. Återigen: Det är inte fråga om att ta upp vad som helst i anslutning till regeringens proposition, utan vi har tagit upp sådant som har ett nära samband med förändringar i lagstiftningen. Det är riktigt att driftstillstånden ser litet olika ut. Vissa tillstånd är inte tidsbegränsade, andra är satta till 2010, och det finns väl några som löper under kortare tid. Det har ju varit så att tidsbegränsade tillstånd har förlängts. Det vi vill undvika är att man hamnar i en situation där man frestas att förlänga tillstånden utöver 2010, utan detta sista datum bör i stället fungera som en motor för avvecklingen av kärnkraften.
Herr talman! Återigen uttalar Rolf L Nilson sin misstro till tillförlitligheten i ett riksdagsuttalande. Vem sätter sig över det här uttalandet? Inte ens de partier som har en annan uppfattning driver nu de frågorna, utan de tar hänsyn till vad riksdagen har sagt. Det tycker jag tyder på en demokratisk disciplin som Rolf L Nilson borde ta hänsyn till.

Herr talman! Bertil Danielsson framförde uppfattningen att säkerheten i kärnkraftverken inte påverkas av den här lagstiftningen och 6 §, som vi nu diskuterar. Vi hävdar motsatsen och menar att utvecklingen och projekteringen av nya reaktorer hör intimt samman med utvecklingen av en förbättrad säkerhet också i de befintliga verken. Som vi ser det lägger lagen sordin på kreativiteten hos tekniker och andra som arbetar med säkerhetsaspekten vid våra kärnkraftverk. Ett positivt tänkande, motivation, genererar positiva resultat, och därför menar vi att det knappast kan gagna någon att - litet förenklat uttryckt - sätta munkavle på uppfinningsrikedomen genom att bibehålla 6 §.
Herr talman! Bengt Dalström ger uttryck åt åsikter som inte på något sätt är belagda eller förankrade i den faktiska verksamhet som har med säkerheten att göra. Efter många år i SKI:s styrelse kan jag försäkra att man över huvud taget inte gör några avkall på långt gående säkerhetskrav. Om säkerheten i våra kärnkraftverk vore beroende av denna paragraf, då borde man självfallet se över det här och ta de här synpunkterna till sig. Men så är inte fallet. Vad som däremot under senare år har varit föremål för omfattande diskussion och övervägande från SKI:s sida är den förtida avveckling som var aktuell för några år sedan och i vilken utsträckning och huruvida man kunde behålla de förträffliga tekniker som nu finns på våra verk, även i ett skede där man var på väg att avveckla verken. Nu blev det aldrig någon fara med detta. Man vidtog åtgärder, och hotet undanröjdes dessutom. I det läget kunde man möjligen diskutera om säkerhetsfrågorna behövde uppmärksammas ytterligare, men inte när det gäller den här paragrafen. Den paragrafen kan man kritisera från andra utgångspunkter, men inte från denna.
Herr talman! Bertil Danielsson sade i sitt huvudanförande att den fråga som vi diskuterar med anknytning till 6 § - om forskning och utveckling - inte hörde hemma här, utan den frågan borde man ta upp och lösa i ett vidare perspektiv. Då vill jag fråga Bertil Danielsson: Vad menas med att denna fråga skall lösas i ett vidare perspektiv, och när blir det aktuellt?
Herr talman! Jag hyser stort förtroende för vår regering. Jag utgår ifrån att regeringen är kapabel att handlägga dessa frågor. Men jag vänder mig emot att man hakar på frågor som har en perifer anknytning till den aktuella propositionen. Om energipolitiken skall förändras, förutsätter jag att regeringen gör ett ordentligt övervägande och sedan lägger fram en proposition. Det är vad jag menar med ett vidare perspektiv.

Herr talman! År 1980 beslutade svenska folket i en folkomröstning med en majoritet på ca 80 % att det svenska kärnkraftsprogrammet skulle avvecklas. Riksdagen fattade sedan beslut om att en avveckling av kärnkraften skulle genomföras. Tio år senare bekräftades detta genom den s.k. Det finns mycket att säga om den i stora stycken förspillda tid som har gått under detta decennium. Men som Bengt Danielsson sade skall vi ju inte ha någon omfattande energidebatt här i dag. Den här debatten handlar i stället om möjligheten att tydliggöra det energipolitiska beslutet genom en uppföljande lagstiftning. Det är uppenbarligen så, att en del aktörer på energimarknaden inte har tilltro till riksdagens beslut om att kärnkraften skall avvecklas. Man planerar därför inte med hänsyn till detta. Det är av den anledningen som några ledamöter här i riksdagen från olika partier har väckt en motion i samband med förslaget om en ändring av kärntekniklagen. Förslaget till ny kärntekniklag innebär förbättringar jämfört med nuvarande lagstiftning, och det är bra. Men vi önskade en ytterligare förbättring genom en - som vi ansåg - enkel operation, nämligen genom att i 5 § införa att drift av kärnkraftsreaktorer inte skall vara tillåten efter år 2010, något som riksdagen egentligen redan har fattat beslut om. Därför är det inte något direkt dramatiskt eller sensationellt förslag. Det ligger inte heller i periferin, som Bengt Danielsson antydde. Förslaget hör samman med den långsiktiga energipolitiken. Ändå tillstyrker inte näringsutskottet vårt förslag. Utskottet skriver: ''Med hänsyn till de uttalanden om kärnkraften som riksdagen har gjort finner utskottet det inte motiverat med ett lagstadgat förbud mot kärnkraftsproduktion efter år 2010. Utskottet ser ingen avgörande skillnad mellan en sådan lagbestämmelse och nu gällande riksdagsbeslut i frågan.'' Detta kan tolkas på två sätt. En positiv tolkning är att det inte behövs någon lag, eftersom riksdagen står bakom slutåret 2010. Saken är klar. Allt är gott. Och det är ju positivt på sitt sätt. Den andra tolkningen är att det av någon outgrundlig anledning finns en ovilja att tillgripa lagstiftning i just den här frågan. Det är märkligt att utskottet inte ser någon skillnad mellan riksdagsuttalanden och lagstiftning. Man kan ju också vända på saken och säga: Om det inte är någon skillnad, varför då inte undanröja eventuella tveksamheter genom att lagstifta? När det gäller förbud mot slutförvaring av utländskt kärnavfall finner utskottet att den frågan, trots tidigare klara ställningstaganden och uttalanden, är värd en lagstiftning. Varför inte lagstiftning också när det gäller kärnkraftens slutår? Herr talman! Det är möjligt att kärntekniklagen inte är rätt ställe att få in en lagstiftning om kärnkraftens slutår på. Lagen innehåller ju i första hand bestämmelser om säkerheten i samband med kärnteknisk drift. Den argumentationen hade jag kanske haft en större förståelse för, men jag har ingen förståelse för den argumentation som utskottet anför. Det finns all anledning att återkomma till den här frågan i samband med avstämniningen av energiprogrammen, något som årligen skall göras och nu närmast i samband med regeringens redovisning i den kommande budgetpropositionen. Från Kristdemokraternas sida kommer då återigen frågan om en parlamentarisk avvecklingskommitte att aktualiseras tillsammans med frågan om lagstiftning eller andra verksamma styrmedel för att säkerställa att kärnkraften verkligen avvecklas till år 2010.
Herr talman! Dan Ericsson i Kolmården frågade varför utskottet och riksdagen inte tar ställning, när det nu inte är någon avgörande skillnad mellan dessa ståndpunkter. Jag har tidigare i debatten försökt förklara att utskottet inte har tagit upp sådana frågor som inte har med propositionen att göra. Man har avstått ifrån att ta det stora energipolitiska svepet och ge sig in i diskussion om motioner av olika slag, antingen de kommer från den ena eller andra kanten. Jag tycker att det är ett rimligt och välavvägt ställningstagande.
Herr talman! Då kanske man får göra den positiva tolkningen med anledning av det som Bengt Danielsson sade. Enligt det riksdagsuttalande som har gjorts är det en självklarhet att kärnkraften skall vara avvecklad till år 2010. Det är det som gäller. Det är inte så länge sedan vi hade en energipolitisk debatt här i kammaren, då Bengt Danielsson i sin slutreplik uttryckte tveksamhet över att kärnkraften skulle vara avvecklad till år 2010. Men jag tar Bengt Danielsons ord som en bekräftelse på att det är detta årtal som gäller.

Herr talman! Som framgår av det som tidigare sagts är det flera saker som berörs i det ändringsförslag som nu har kommit från regeringen. Några saker har berörts, men inte alla. Det är viktigt att påpeka att förslaget innebär en väsentlig skärpning av kärntekniklagen på flera olika punkter, bl.a. genom att man har gjort en tydlig markering om att förvaring av utländskt kärnbränsle skall förbjudas. Också ansvarsfördelningen klargörs väldigt tydligt när driftansvaret har överlåtits till någon annan än tillståndshavaren. Det är en angelägen förändring som genom regeringens förslag kommer till stånd. På samma sätt är det med förutsättningarna för att väcka åtal enligt kärntekniklagen. Här blir det också en skärpning. Det behövs inte en anmälan från tillsynsmyndigheten, utan åtal kan väckas på ett enklare sätt. På flera olika punkter innebär alltså förslaget en tydlig och angelägen skärpning av kärntekniklagen. Jag har naturligtvis full förståelse för att Bengt Dalström inte riktigt tycker om den här förändringen. Bengt Dalströms utgångspunkt var att man inte får göra någonting som försvårar forskning om och utveckling av kärnkraften i Sverige. Det verkar inte som att Bengt Dalström är riktigt medveten om att vi hade en folkomröstning för en tid sedan. Det därpå följande riksdagsbeslutet innebar just att kärnkraften i Sverige inte skulle utvecklas. Vi arbetar på något sätt med två olika verkligheter. Den verklighet som jag redovisar är den som det svenska folket har ställt sig bakom. Bengt Dalström och Bertil Danielsson har en likartad utgångspunkt i diskussionen när man hyllar marknadskrafterna, den marknadsekonomi som på något sätt skulle vara gynnsam för kärnkraften. Det är inte på det sättet. Sanningen är att kärnkraften har slunkit undan en rättvis och riktig marknadsekonomisk hantering. Bertil Danielsson om ni är beredda att medverka till att man når det som ni båda eftersträvar, nämligen en full och riktig inplacering av kärnkraften i ett marknadsekonomiskt system, vilket bl.a. innebär att man måste ta bort de lagstiftningar som i dag skyddar och bär upp kärnkraften. Om man gjorde det skulle naturligtvis kärnkraften få arbeta i en berättigad uppström av ekonomiska svårigheter. Bengt Dalström påpekar också möjligheten att skapa en ny exportvara genom den produktion som i dag förekommer i kärnkraftverken. Enligt de beslut som har fattats gällande kärnkraften skall överskottet på el inte användas som exportvara. Överskottet skall i stället användas som ett utrymme för att kunna påbörja kärnkraftsavvecklingen. Slutligen vill jag nämna något om Bertil Danielssons diskussion kring innehållet i utskottsbetänkandet, vilket också Dan Ericsson berörde. Herr talman! Jag tycker i själva verket att det är ett mycket elegant och tolkningsfritt klargörande som utskottet gör när det gäller synen på år 2010. Det är alldeles uppenbart, herr talman, att utskottet med den formulering man har valt inte finner det motiverat med ett lagstadgat förbud mot kärnkraftsproduktion efter år 2010, utan man säger att man inte ser någon avgörande skillnad mellan en sådan lagbestämmelse och nu gällande riksdagsbeslut i frågan. Det är ett efterlängtat och tydligt klarläggande att vi nu har en samstämmighet i att kärnkraften skall vara avvecklad år 2010. Med den utgångspunkten tycker jag, även om det på sätt och vis har varit angeläget med en lagstiftning, att klarläggandet är tillräckligt tydligt. I och med det förslag som regeringen har lagt fram och som utskottet har ställt sig bakom, har vi fått en tydlig, bra och angelägen skärpning av kärnkraftshanteringen så länge den finns kvar i vårt land.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att göra ett kort inlägg med anledning av det uttalande Bengt Dalströms gjorde nyss. Han sade: Vi har majoriteten av svenska folket bakom oss när det gäller inställningen till att behålla kärnkraften förbi år 2010 och framöver. Det där ''och framöver'' är missvisande. Opinionsundersökningen som i stort sett stämmer med den som gjordes i juni visar att fram till 2010 och 30 % ville avveckla på sikt men inte fullt så snabbt som till år 2010. 23 % menade att kärnkraften inte bör avvecklas över huvud taget. Bengt Dalström, det är 23 % som delar uppfattningen att vi skall behålla kärnkraften framöver. 72 % av svenska folket vill avveckla den.
Herr talman! Jag får ta frågorna i tur och ordning. Lennart Dale us talade litet grand om att det vid folkomröstningen 1980 var 80 % som stödde det beslut som man då fattade om avvecklingen av kärnkraften. Jag hävdar att 53 %, enligt senaste 2010. Hur man definierar ''framöver'' kan jag inte gå in på, men jag vet att det fanns två hållpunkter i utredningen, vilka jag inte har nagelfarit på annat sätt än att jag tog fasta på huvudrubriken som omtalade att det var 53 % som ville ha kärnkraften kvar till år 2010. Beträffande ''och framöver'' kan jag eventuellt ta tillbaka något. Men vi får återkomma till den sifferexercisen. Att man inte får använda el som exportvara var en nyttig kunskap som jag fick. Det kände jag faktiskt inte till. Då har man ju något att arbeta för.
Herr talman! Jag sade visserligen inget om några 80 % i folkomröstningen. Men vad jag tydligt betonade var att folkomröstningen och de därpå följande riksdagsbesluten mycket tydligt har klarat ut vad som skall gälla för kärnkraften i Sverige. Jag delar Bertil Danielssons uppfattning att riksdagsuttalanden är betydelsefulla och att de inte kan viftas bort. Därför menar jag att folkomröstningen och därpå följande riksdagsbeslut skall vara vägledande, för att inte säga tvingande, när det gäller utvecklingen av vår energipolitik. Detta betyder mer, Bengt Dalström, än opinionssiffror. Jag hyllar uppfattningen att det är riksdagsbeslut och folkomröstning som skall ange riktningen. Den riktningen är alldeles tydlig. Den är också bra uppfångad i det förslag till ändringar i kärntekniklagen som vi just diskuterar.
Herr talman! Anledningen till att jag begärde ordet var, som jag sade, att jag ville göra ett förtydligande. Huvudrubriken, som Bengt Dalström refererar till, var densamma i juni vid den opinionsundersökning som då gjordes. Ingressen visade att en klar majoritet ville behålla kärnkraften. Men om man läser texten och frågorna får man klart för sig att en majoritet visserligen ville behålla kärnkraften efter 2010, men 30 % av denna ville fortfarande ha en avveckling. Man tog praktiska och ekonomiska hänsyn när det gällde avvecklingstakten, men man ville dock ha en avveckling. Klart var, enligt undersökningen, att endast 23 % oförbehållsamt ville ha en fortsatt kärnkraftsdrift. Ungefär så var fallet i juni. Det var en mycket liten avvikelse. Men däremot var de som beställde undersökningen mycket intresserade av att skriva att en klar majoritet ville ha en fortsatt drift, därför att det ingick i propagandan. Men en klar majoritet ville ha en avveckling, även om en del ville dröja litet längre.

Herr talman! Jag tycker att vi måste få litet balans i den här debatten. Vi har på bordet ett betänkande som handlar om en liten ändring i kärntekniklagen. Men debatten har utvecklats till en allmän energidebatt. Man håller dessutom på att frångå fakta. Detta handlar inte om SIFO-undersökningar, om vad folk tycker eller om hur många röster det ena eller det andra alternativet får vid olika tidpunkter. Vad det handlar om är vilken energipolitik som ligger fast enligt en trepartiuppgörelse och den regeringsförklaring som har lämnats.

Här finns inget årtal nämnt. Men uppgörelsen innefattar också att man skall försöka bibehålla årtalet 2010, att det skall vara ett mål. Utgångspunkten är den folkomröstning som ägde rum och där allmänheten sade att kärnkraften skall vara en parentes, men att de reaktorer som har byggts skall användas. Det är den grunden som ligger fast, och det är det som vi har att rätta oss efter. Det har Centern och kds faktiskt ställt sig bakom genom regeringsförklaringen. Jag kan referera vad Per Westerberg sade i en artikel häromdagen. Han sade: Trepartiuppgörelsen har blivit en fempartiuppgörelse. Det är oerhört viktigt för svensk energipolitik - för industrin, för hushållen och för alla andra som är beroende av den - att det finns en bred majoritet. Folkpartiet har mycket aktivt medverkat till att denna breda majoritet har skapats, och det är den som ligger fast.
Herr talman! Jag vill bara fråga Gudrun Norberg om det i ingressen till denna uppgörelse finns något årtal nämnt, eller om man refererar till ett riksdagsbeslut som innehåller ett årtal.
Herr talman! Precis som jag sade står det klart i trepartiuppgörelsen att målet skall vara att avvecklingen skall vara slutförd till omkring år 2010. Målet ligger fast. Men det viktiga är att det finns alternativ och att det inte sker någon idiotavstängning, oavsett om det finns någon elförsörjning eller inte. Att ha den realistiska grunden är det viktiga.
Herr talman! Gudrun Norbergs inlägg tydliggör den oklarhet som finns och som de som är intresserade av att driva kärnkraften vidare bygger sin argumentation på och hämtar sin näring ur. Det är samma demonstration av otydlighet hos de partier som ingår i uppgörelsen. Jag har i debatter med Olof Johansson fått klart och tydligt besked om att 2010 är slutdatum. Samma sak har sagts från socialdemokratiska debattörer. Nu säger Gudrun Norberg att 2010 som ett slutdatum skall vara en målsättning. Jag bryr mig faktiskt inte för egen del så väldigt mycket om årtalet. Men det som jag bryr mig om är att det ständigt vidmakthålls en oklarhet som utnyttjas av de starka ekonomiska intressen som vill driva kärnkraften vidare efter det årtal då vi har bedömt att kärnkraften inte längre är säker. Det är problemet, och det innebär ett hinder, eftersom man under tiden inte satsar på att fasa in alternativen. Det innebär att vår energipolitik successivt kommer att bli omodern och inte kan möta nya utmaningar.
Herr talman! Rolf L Nilson, det är inte någon otydlighet, det är en realism. Man kan inte bara säga att kärnkraften skall vara avvecklad ett visst årtal, om man inte vet att det finns alternativ framtagna. Folkpartiet medverkade mest aktivt till att exempelvis en biobränslekommission tillsattes som skulle försöka utarbeta möjligheter att få fram biobränslen som ett av alternativen. Jag tror inte alls att det räcker för att ersätta kärnkraften. Men det är ett av alternativen. Om kraftindustrin inte skulle bry sig om ett riksdagsbeslut, bryr den sig väl inte heller om att det har fattats två riksdagsbeslut? Det beslut som Rolf L Nilson vill att riksdagen skall fatta kan inte förstärka detta. Vi har tydligt sagt vad som skall hända. Kärnkraften skall avvecklas när dess livslängd har uppnåtts. Då skall alternativ vara framtagna. Tydligare kan man inte vara.
Herr talman! Jag är medveten om att vi är i utkanten av ämnet i denna debatt. Men jag vill ändå påminna om vad jag sade i samband med debatten om energiuppgörelsen, nämligen att det hade varit bättre att ha ett startdatum för avvecklingen än ett slutdatum.
Jag medger att ledamöterna nu är långt ute i periferin av detta ämne. Men orsaken till att jag godtar debatten är att utskottet har tagit upp alla dessa yrkanden och att det finns reservationer där dessa tas upp.
Herr talman! Vi har nyss hört att det inte handlar om SIFO-undersökningar och att debatten har urartat. Det kanske i viss mån är på det sättet. Men eftersom dessa siffror refererades fanns det anledning att förtydliga. För övrigt vill jag klargöra, så att inga oklarheter råder, att kds naturligtvis står bakom energiöverenskommelsen, som vi har sagt. Självfallet är det av ett visst intresse att samtala om dessa frågor, avvecklingstakten, osv, eftersom det i energiöverenskommelsen talas om behovet av energi och att avvecklingen skall sättas i samband med det. Vi har dessutom en överskottssituation just nu. Det är därför klart att detta är en aktuell fråga som intresserar oss. Vi står bakom överenskommelsen. Kärnkraftverken har nu gällande drifttillstånd. Vi vänder oss inte mot det.
Herr talman! Jag är medveten om att vi är i utkanten av ämnet för debatten. Men eftersom debatten utvecklade sig som den gjorde från början, gick jag upp i den. Annars hade jag inte tänkt göra det.

Herr talman! I det aktuella betänkandet om kärnsäkerhetssamarbetet med de baltiska staterna och med Ryssland, m.m. finns det egentligen en mycket stor samstämmighet mellan majoriteten i näringsutskottet och oss socialdemokrater, åtminstone i de delar som går att utläsa i betänkandet och i den del av propositionen som vi nu behandlar. Det är inget tvivel om att kärnkraftverken i Östeuropa utgör en stor säkerhetsrisk för såväl de boende i Östeuropa som befolkningen i deras grannländer. Vi har tyvärr fått alltför tydliga exempel på just detta. I princip är vi inte heller emot att ytterligare medel anvisas till förbättring av kärnsäkerheten och strålskyddet. Tvärtom, men det måste ske på bästa möjliga sätt. Kunskapsöverföring och åtgärder för att höja kompetensen i t.ex. dessa frågor är en oerhört viktig del. I Sverige finns kunskap inom såväl energiområdet som miljöområdet. Det är såväl en självklarhet som en nödvändighet att vi delar med oss av våra erfarenheter, inte minst till de baltiska staterna, då framför allt miljöfrågorna inte känner några nationsgränser. Därför vill jag slå fast att vi är överens om principen om stödåtgärder. Anledningen till att vi socialdemokrater vill reducera det belopp på ytterligare 43,1 miljoner kronor som regeringen föreslår till förbättringar av kärnsäkerheten och strålskyddet på de områden som framgår av det aktuella betänkandet är följande. Regeringen måste återkomma med ett samlat program, där också en miljöanpassad energiförsörjning finns med. Att dela ut pengar är en sak. Men det är minst lika viktigt att pengarna används på rätt sätt. Eftersom vi saknar en helhet, ett samlat program, är det rimligt att kräva att ett sådant kommer till stånd. Vi säger alltså inte nej till att ge medel, men vi socialdemokrater vill litet mer. Presentera ett sammanhållet program för energisektorn och visa hur pengarna skall användas till säkerhetsförbättringar i olika anläggningar! Dessa frågor är alldeles för viktiga för att behandlas som s.k. trendfrågor, dvs. att man delar ut medel utan att först och främst titta på hur de skall användas. Så till avsnittet om insatser för en ny energiteknik. Även här är vi i princip överens. Det är bra med ett internationellt samarbete, och då inte bara i forskningsfasen utan också i utvecklings och demonstrationsfasen. till 35 %. Inte heller här har något underlag redovisats som gör det troligt att en sådan förändring kommer att bidra till ökade investeringar i solvärmeanläggningar. Däremot, herr talman, är det nödvändigt att få fram en realistisk politik för att få till stånd ökade satsningar på flera alternativa energikällor. Inte heller på det här området är frågan om hur besvarad. Med anledning av detta anser vi att det beträffande regeringens nu aktuella förslag i denna fråga bör ske en reduktion med 7,25 miljoner kronor. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2 i näringsutskottets betänkande 1992/93:NU20.

Herr talman! Regeringen föreslår i proposition 1992/93:99, som behandlas i här aktuella betänkande, att medel anslås till samarbete med Estland, Lettland, Litauen och Ryssland i frågor som rör energi och säkerhet. Det gäller att dels öka säkerheten vid kärnkraftverken, dels åstadkomma en energieffektivisering och en miljöanpassad teknikutveckling för energi. Vad gäller teknikutvecklingen krävs det både en effektivisering vid energiframställning och nya tekniker för tillvaratagande av inhemska biobränslen. Man räknar exempelvis med att de tre baltiska länderna har en trädbränslepotential i storleksordningen 6-14 TWh för uthålligt uttag, främst från gallringsskog. Om den resursen kunde utnyttjas, skulle det naturligtvis betyda mycket för länder med otillräckliga finansiella tillgångar för oljeimport. Det skulle också vara betydelsefullt från miljösynpunkt, eftersom biobränslen inte medför ökade koldioxidutsläpp. I dag sker elproduktionen i Baltikum huvudsakligen genom kondenskraft från oljeskiffer samt kärnkraft, medan uppvärmningen hjälpligt klaras med importerad olja. Stödbehoven är alltså stora. Men det kanske mest akuta är ändå samarbetet med dessa länder till gagn för ökad kärnsäkerhet och strålskydd. Kärnkraftverket Ignalina i Litauen har många gånger framställts som en säkerhetsrisk. Därtill är det geografiskt näraliggande. Svenska stödinsatser inleddes redan förra hösten och har sedan fortsatt genom Statens kärnkraftsinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI. Prioriteringar och kostnadsberäkningar har gjorts av fackmän inom dessa myndigheter. Eftersom propositionen mycket tydligt anger hur pengarna skall användas är det förvånande att Socialdemokraterna valt att reservera sig mot förslaget, med motiveringen att ett stödprogram inte presenteras. Industri och kraftverkssamarbete, stöd till säkerhetsmyndigheter, tekniska säkerhetsförbättringar i anläggningarna - särskilt vid Ignalina - kunskapsöverföring, stöd till strålskyddsinsatser samt förbättrad och ökad beredskap mot olyckor anges i regeringens förslag. Det borde, herr talman, vara lätt att nå enighet om dessa åtgärder, som samtidigt inte minst kan bli ett viktigt skydd för Sverige. Det andra avsnittet av betänkandet rör en annan del av propositionen, nämligen frågan om insatser för en ny energiteknik här hemma inom områdena vind och solenergi. Man kan kanske säga att det har varit mycket stiltje hittills i fråga om vindkraften. Det har stannat vid några försöksprojekt, och därefter har utbyggnaden varit blygsam. Men det är inte svårt att se att intresset för mindre vindkraftverk har ökat på senare tid. Det intresset bör uppmuntras, vilket sker genom investeringsbidrag som NUTEK förmedlar. Det är angeläget att stimulera fler energislag och att utveckla förbättrade tekniker för elproduktion, om vi i framtiden skall kunna klara elförsörjningen utan kärnkraft. Ett led i denna strävan är att höja investeringsstödet till 35 % för vindkraftverk och solvärmeanläggningar. Målmedvetna satsningar på olika alternativ ingår klart i trepartiuppgörelsen om energin och borde inte föranleda protester från socialdemokratisk sida. Jag kan inte hjälpa, herr talman, att jag mest uppfattar framställd reservation som onödig. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Herr talman! Jag återkommer till det faktum att man inte på något vis har presenterat ett samlat program i de här viktiga frågorna. Inte heller finns det någon övertygande argumentation för att just de föreslagna insatserna skulle leda till att sol och vindkraft får det genombrott som dessa energislag kanske bör få i fråga om den betydelsefulla energibalansen. Jag kan endast referera till dagens debatt om stabiliseringen av den svenska ekonomin. Finansministern sade t.ex. att det gäller att inte bara önska utan också ''veta hur''. Det gäller inte minst på det här området. Alltså: Ett samlat grepp i dessa viktiga frågor är oerhört nödvändigt.
Herr talman! Man kan kanske inte vänta sig att det genombrott som Sylvia Lindgren talar om kommer först och medlen därefter. I stället kanske det blir omvänd ordning - måhända måste det också bli så. Jag skulle vilja säga några ord om vad som sker i samarbetet med de baltiska länderna och Ryssland när det gäller kärnkraftssäkerheten. Det gäller särskilt vid Ignalina. Man har ett myndighetssamarbete i lagstiftningsfrågor. Vid Ignalina finns nämligen två av världens största reaktorer. Men det finns ingen lagstiftning på kärnkraftens område. Det finns heller ingen tillsynsmyndighet. Man hjälper till i jobbet med dessa frågor. Det gäller att förse en tillsynsmyndighet med olika hjälpmedel. Det handlar både om kunskaper och om praktiska hjälpmedel - datorer o.d. Ett s.k. safe guard-system har byggts ut. Det finns ett inspektörssamarbete. Vidare tas tekniska analysinstrument fram, som vi i Sverige använder och som vi hjälper till med vid Ignalinaverket. Vi har en kartläggning av materialtillståndet. Och nu är vi inne på materialsidan, där man försöker att stötta och hjälpa till med vad som kallas för en verktygslåda - alltså olika instrument och saker som behövs för tekniska delar. Man försöker mäta trycktåligheten i inneslutningarna. Man har en utbytesverksamhet när det gäller kunskaper, seminarier osv. Dessutom gäller det brand och översvämningsskydd, tryckavlastning beträffande reaktorn osv. Uppräkningen skulle kunna göras lång. Jag trodde inte att detta skulle strida mot den energiöverenskommelse som det talats så mycket om i kväll. Också Socialdemokraterna säger i sin reservation att de är med på att det görs insatser. Men man vill veta mera om vilka det då är fråga om. Ja, jag tycker att det jag här har sagt borde vara klargörande på alla punkter där det eventuellt finns frågetecken. Jag utgår därför från att vi bör vara överens om den saken.

Herr talman! Jag stödjer jordbruksutskottets betänkande men vill peka på hur viktigt det är med långsiktiga lösningar för finansieringen av stöd till insatser på energi och miljöområdet i Estland, Lettland och Litauen. Vi har stora förhoppningar på den finansieringskonferens som kommer att gå av stapeln i Gdansk i mars 1993. Jag är medveten om de gigantiska miljöproblem skifferhanteringen i Estland ställer till med. Sverige måste helt enkelt hjälpa till så att Estland så snabbt som möjligt kan ersätta den gamla miljöförstörande process som krävs för att ta fram bensin och olja ur skiffer. Koldioxidutsläppen från den här hanteringen är mycket stora. De bidrar verksamt till växthuseffekten och den globala uppvärmning som hotar jorden. Utsläppet av svavel innebär ett allvarligt hot mot skogen i hela Norden. Människorna i de baltiska staterna får en svår vinter igen. Jag hade under veckan kontakt med universitetet i Tartu. Där har man bara sex grader inomhus nu. Man tvingas gå med pälsmössa och ha överrock på i lektionssalarna. Spåren efter socialismens tid förskräcker. I Tartu var utbildningen i marxism obligatorisk. Man borde kanske ha forskat i och utvecklat alternativ energi i stället. Medan man perforerade ett helt landskap åt Narvahållet till, i stil med vad som skett i Kvarntorp i Sverige, för att få drivmedel, lät man skogen stå ogallrad under de 50 år som handlingsförlamningen varade. Tack och lov finns det gott om gallringsträd nu. Låt oss inte blint tro att dessa 50 förlorade år kan tas igen på en gång. Utvecklingen måste ske stegvis. Det är framför allt ont om pengar i de här länderna. Därför gäller det att hitta nästan kostnadsfria lösningar. Självbyggarna måste få en chans. Låt oss inte frestas att lägga ett nytt storskaligt energisystem på de här människornas axlar. Jag blev faktiskt riktigt orolig när jag läste i propositionstexten på s.11 i betänkandet att miljöministern förutser att myndigheter som NUTEK, Naturvårdsverket, Statens kärnkraftsinspektion, Boverket, lantmäteriet etc., var och en inom sitt ansvarsområde, kommer att ha en central roll när det gäller det myndighetsanknutna samarbetet. Inte ett ord står det om den småskalighet som exempelvis SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, eller andra organisationer som sysslar med småskalig energi representerar. Nu vill jag rekommendera SEI, en av de organsiationer som fått riksdagens förtroende att arbeta med de här frågorna i Baltikum, att söka samarbete med SERO är en organisation som representerar tusentals människor från hela landet, vilka byggt solfångare, vindkraftverk, minivattenkraftverk, flispannor, rötanläggningar med gaspannor, jordvärme etc., och som är specialister på att spara energi. Jag beklagar, men NUTEK har inte ens kunnat förmå sig till att göra en utvärdering av de tusentals småskaliga projket på energiområdet som redan finns och fungerar i Sverige. NUTEK, och tyvärr även Miljödepartementet, är ofta storskalighetsfixerade och stödjer sig nästan alltid på Vattenfall, som helt vänder ryggen till den enorma innovationsverksamhet som faktiskt finns på det här området. Det här är människor som ägnar sig åt ideell verksamhet och som skulle få mycket gjort för litet pengar. Låt de bästa av dessa innovatörer bygga prototyper i Estland, Lettland och Litauen. Se till att människor i de baltiska länderna får samma möjligheter som vi i Sverige har att gå i studiecirklar där de lär sig att med små insatser spara energi och där de lär sig att bygga småskaliga anläggningar som omvandlar energi. Vårt beslsut i dag kan ge möjlighet för dessa svenska uppfinnare att få vara med och vidareutveckla bra produkter. Herr talman! Jag vill med dessa ord ge tyngd åt de småskaliga projekten i samarbetet med de baltiska staterna. Det gäller också de reningsverk som man avser att satsa på. Vi har väl alla hört talas om reningsverk i Polen som Sverige har satsat på och som har kostat mycket stora pengar, pengar som man kunde ha utnyttjat betydligt bättre och gett mer effekt om man sparat något steg i reningen och sett till att fler projekt kom till stånd. Så har vi jobbat i Sverige. Sedan har vi succesivt byggt ut reningen i stället. Jag förstår inte riktigt socialdemokraternas inställning i den här frågan. Varför inte försöka se litet mer positivt på detta? Är det inte bra att vi nu snabbar på utvecklingen litet och går in för att ge den första hjälpen? Borde vi inte hjälpas åt att styra de här medlen rätt? Herr talman! Jag instämmer i betänkandet och yrkar därför bifall till jordbruksutskottets hemställan.

Herr talman! Karl Olov Persson pekade berättigat på de problem som finns i Baltikum när det gäller att skapa förutsättningar för en god miljö och energipolitik. Nu har regeringen fått 500 miljoner kronor per år till förfogande för att finansiera satsningar på just förnybar energi, energihushållning och andra stödåtgärder. De här pengarna förvaltas av Miljö och naturresursdepartementet. I den proposition som vi nu diskuterar anvisas behovet av en långsiktig strategi och hantering av dessa medel. Det finns nu också angelägna konkreta förslag på att under det närmaste året använda resurserna så att de kommer till god nytta i en akut situation. Dess bättre finns det en bred samstämmighet kring de här uppfattningarna i utskottet. Man har litet olika syn på vilka resurser som skall läggas var och hur inriktningen i det inledande skedet skall vara. Men samstämmigheten tycker jag inte går att ta miste på, även om man i reservationerna vill försöka andra vägar. Jag är övertygad om att det, när det här arbetet kommer att utvecklas ytterligare, finns förutsättningar att tillgodose flera av de angelägna krav som egentligen hör hemma i det kortsiktiga perspektivet. Herr talman! Karl Olov Persson tog mot slutet av sitt anförande upp att de behov vi har på energiområdet innebär att man måste se inte bara till storskaligheten. Jag tror också att Karl Olov Persson nämnde att t.o.m. Miljödepartementet lutar sig mot Vattenfall i sina energibedömningar. Låt mig försiktigt gissa att det inte är på det sättet.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

Herr talman!

I det sammanhanget har vi en rad goda erfarenheter i Sverige som vi med fördel kan föra över till dessa stater. Jag tänker närmast på Mellbyförsöken som vi har i södra Halland. De försöken är uppbyggda på så sätt att man gör urlakningsförsök som är kopplade till olika typer och mängder av gödsel, både naturlig gödsel och handelsgödsel. Vi har där fått mycket intressanta erfarenheter. Dessa erfarenheter används i rådgivningen och kunskapsuppbyggnaden här hemma. Det sker alltså i syfte att minimera miljöproblemen. Erfarenheterna kan, menar jag, med fördel användas i övriga Östersjöstater, där miljöproblemen är mycket stora. Herr talman! Det är viktigt att snabbt komma i gång med den verksamhet som man avser i detta betänkande. Betänkandet präglas just av ambitionen att komma i gång snabbt. Därför är det inte svårt att yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Herr talman!Östersjön är en nationell tillgång och en hotad resurs. Det gäller vart och ett av de nio länder som har kust mot Östersjön och också andra länder i området som påverkas av miljön i och omkring vattnet. Själv känner jag väldigt påtagligt för den här regionen, eftersom jag bokstavligen bor mitt i den. Jag vill därför börja med att säga att vi från socialdemokratiskt håll ställer oss bakom regeringens förslag om ett åtgärdsprogram för Östersjön, vilket är ett resultat av ett mångårigt arbete där Sverige har spelat en mycket aktiv roll. Från socialdemokratiskt håll har vi ändå kritiserat förslaget, därför att vi anser att propositionen som helhet saknar en enhetlighet och sammanhållning i såväl analys som åtgärdsförslag beträffande Östeuropapolitiken i stort. Vi har därför föreslagit en annan användning av en del av de medel som regeringen vill teckna in i och med detta betänkande. Det innebär inte att vi säger nej till åtgärder i Östeuropa, men vi har en annan modell som vi tror är bättre. Lettland och Litauen. Vi anser att den frågan måste få en långsiktig lösning. Precis som Karl Olov Persson nyss sade fryser folk i våra grannländer. Jag var också på besök i Riga för inte så länge sedan och satt inomhus med ytterkläderna på mig och huttrade. Lika illa och kanske på lång sikt värre är att industrier står still i väntan på energi. Kärnkraftverken är undermåliga och olje och skifferbrytningen samt energiutvinningen ger miljöskador som förskräcker. Oljeimporten är dyr, och det hjälper inte med svenska biståndsinsatser, som förra vintern var både otillräckliga och kraftigt försenade. Vi vill att anslaget skall användas till energihushållning och byggande av biobränsleanläggningar, energiförsörjningssystem samt till kompetensuppbyggnad inom biobränsleområdet. Vi är beredda att avsätta dessa medel i dag och ber regeringen att återkomma med ett sammanhållet program för konkreta insatser med en hållbar finansiering. Större delen av summan föreslår vi tas från anslaget Bidrag till miljöarbete, där vi har reserverat en del medel. En mindre del av summan föreslås från anslagsposterna Utredningar m.m. och Bidrag till internationellt arbete kring den byggda miljön. Som framgick av den föregående debatten föreslår vi finansiering delvis via det anslag som nyss behandlades i samband med näringsutskottets betänkande. Vårt förslag i båda dessa betänkanden hänger alltså ihop. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till våra reservationer 1, 2, 3, 4 och 5 under förutsättning att riksdagen i det närmast föregående ärendet, näringsutskottets betänkande
Herr talman! Ulla Pettersson säger att Socialdemokraterna i princip står bakom intentionerna i satsningen för de baltiska staterna och Östersjöländerna i övrigt. Om ni nu gör det, frågar jag mig om det skulle vara helt omöjligt för Socialdemokraterna att ställa sig bakom regeringens förslag så att det blev ett enhälligt beslut i riksdagen och att fortsättningsvis ställa upp på att medlen skall användas på ett bra sätt.
Herr talman! Som jag sade ställer vi upp när det gäller pengarna. Vi tänker inte vara snålare än regeringen, men vi tycker att det är bra att verkligen veta vad man gör. Vi tycker att det saknas en hel del i förslagen. Vad är t.ex. ''fastighetsfrågor i Östeuropa'', som man slänger ur sig i en halvmening och föreslår pengar till åtgärder på jordbruksområdet? Man talar om hushållningskunskap och LRF. Vi tror att det finns andra goda projekt. Vi har i dag en arbetslöshet på mellan 13 och 14 % hos livsmedelsarbetare. Där finns en avsevärd resurs. Jag behöver inte gå längre än till Lantbruksgymnasiet i Lövsta hemma på Gotland för att veta att där finns en avsevärd kompetens när det gäller att arbeta i andra länder. Vi tycker som sagt att det är mycket som regeringen har förbisett i propositionen. Hade vi fått se mer av sådant som vi föreslår hade vi kunnat ställa oss bakom regeringens förslag.

Herr talman! Betänkandet har sin grund i propositionen om ändring i miljöskyddslagen. Vissa EG-direktiv på miljöområdet skall införlivas i svensk lag. I stort sett är det bra. Annika Åhnberg har i en motion med anledning av propositionen framhållit att de ändringar som föreslås inte är tillräckliga för att tillgodose EG:s krav. I det avseendet ansluter jag mig huvudsakligen till utskottets betänkande. Beträffande ändring i plan och bygglagen tycker jag inte att det finns anledning att begränsa kravet till att miljökonsekvensbeskrivningar bara skall införas i den utsträckning som behövs för att uppfylla bestämmelserna i EG-direktiven. Boverket har t.ex. framfört att ett mer generellt utformat krav på miljökonsekvensbeskrivningar för detaljplanering enligt plan och bygglagen bör införas. Det tycker jag är bra. Jag tycker att det pågående utredningsarbetet i dessa frågor inte behöver avvaktas, utan att regeringen mycket väl kan lägga fram ett förslag till riksdagen i denna fråga i stort sett utan vidare omgång. Herr talman! Jag avser inte att begära votering eller rösträkning i denna fråga, men givetvis står jag bakom min meningsyttring som jag dock avstår från att yrka bifall till.

Herr talman! Det är riktigt att det är fråga om ett införlivande av svensk lagstiftning i EG-direktiven. Då diskuteras också miljökonsekvensbeskrivningar. De bör, som utskottet anför, tas upp i ett vidare perspektiv där man ser hur miljökonsekvensbeskrivningar skall användas generellt i Sverige. Dess bättre skall Miljöskyddskommitte ns arbete vara klart någon gång i mitten av våren.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

Fru talman! Det betänkande som nu skall behandlas innehåller förslag till ersättning till sjukvårdshuvudmännen, ett antal motioner som berör sjukvårdens finansiering, pensionärernas avgifter i sjukvården och en del andra frågor, som berör läkemedelskostnader och annat. Det avtal som slutits mellan Landstingsförbundet och regeringen ligger som underlag för den ekonomiska ersättning som skall utges till sjukvårdshuvudmännen. Denna summa har minskat jämfört med förra årets anslag, eftersom äldreomsorgsandelen nu övetagits av kommunerna. Med denna rockad har också sjukvårdskostnadernas andel av BNP minskat. Detta innebär dock inte att vi har fått en sämre sjukvård. Snarare tvärtom har den ökade konkurrensen och de minskade ekonomiska ramarna bidragit tll en effektivare och mer patienttillvänd sjukvård. Det är bara att beklaga att detta inte varit möjligt tidigare. Då var det köerna som drev sjukvårdskostnaderna i höjden. Nu gäller det att finna ett hälso och sjukvårdssystem som ger en god hälso och sjukvård över hela landet. Denna sjukvård får inte heller öka kostnadsandelen av De motioner som behandlas i detta betänkande avslås under motivering att det pågår en mängd utredningar. HSU 2000 har tillsammans med prioriteringsutredningen det huvudsakliga ansvaret för att finna lösningar på sjukvårdens många problem. Samtidigt pågår i de flesta landsting praktisk förändringsverksamhet, som innebär nya möjligheter till valfrihet för patienten, ett ökat vårdutbud och förhoppningsvis ekonomiska styrmedel som håller kostnaderna i schack. Kostnadsökningarna är inte enbart ett svenskt problem. Samma problem finns i de flesta västeuropeiska länderna. Det finns dock stora behov av rättvisa konkurrensmöjligheter mellan den offentliga och privata sjukvården. En mycket sträng kostnadsram, med krav på rehabiliteringsinsatser driver i vissa landsting missnöjda patienter till privatläkare som erbjuder rikligt med läkemedel, sjukskrivningar utan krav och kostsamma utredningar vars medicinska syfte kan ifrågasättas. Den offentliga sjukvårdens stränga krav på kostnadseffektivitet måste även gälla privatläkarinsatser. Valfrihet i läkarvalet måste kostnadsbegränsas på något sätt om samhällskostnaderna inte skall rusa i höjden. Husläkarfrågan håller på att finna sin lösning, men jag anser personligen att den med fördel kunnat få vänta till dess utredningen om den framtida sjukvården varit klar. Nu vet jag att förslag är under utarbetande, och det accepterar vi i Centern. Vi har emellertid synpunkter, och vi hoppas på en lösning som också vi kan ställa upp på. Inom fyra landstingsområden pågår dessutom en försöksverksamhet att samordna sjukförsäkring med hälso och sjukvården. Om nu både sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen skall övertas av arbetsmarknadens parter måste även dessa frågor lösas. Det är således många bollar i luften för närvarande när det gäller den framtida sjuvårdens organisation och finansiering. Av den anledningen borde man ligga något mera passiv innan man går in med nya förändringar. Det är i första hand patienten man måste ta hänsyn till. Det är redan nu svårt i vissa landsting att förklara för allmänheten vem man skall vända sig till vid sjukvårdsfall. När det gäller pensionärernas sjukvårdsavgifter så föreslår regeringen att en enhetlig avgift skall gälla. När det däremot gäller unga handikappade föreslås att avgiften halveras under de 30 första dagarna vid varje vårdtillfälle. Tyvärr anser inte utskottmajoriteten detta, men man har inte något bättre förslag. Det är därför förvånande att man inte accepterar denna lösning fram till dess man finner bättre möjlighet till kostnadsminskningar för de ofta sjuka unga handikappade. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 till betänkandet. Den socialdemokratiska reservationen angående barntandvården uttrycker en oro för att barn och ungdomstandvården ej skall utföras av privata entrepenörer. Redan i dag finns ju den möjligheten om landstingshuvudmännen anser detta. Det finns ju inget som talar för att utvecklingen skulle vara så lavinartad om denna möjlighet utökades. Denna fråga befinner sig under översyn av en särskild sakkunnig inom regeringskansliet. I det sammanhanget bedöms föroch nackdelar med olika ersättningssystem, och fram till dess kommer inga förändringar att inträffa. Fru talman! Jag yrkar därför avslag på reservation nr 2 till betänkandet och bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! I det här betänkandet har vi en motion som till stora delar är besvarad genom att våra yrkanden finns med i de utredningar som nu pågår. Det finns emellertid ytterligare en fråga med en reservation. Vänsterpartiet var emot att det fria sjukhusåret togs bort, och vi har i flera år motionerat om att det skall återinföras. Jag kom även med på slutet i arbetet med den statliga utredningen kallad Merkostnadskommittén. I utredningsuppdraget ingick det att försöka hitta former för att kompensera de människor som hade hel förtidspension eller sjukbidrag vid slopandet av det avgiftsfria sjukhusåret. Den kompensation som nu ges är begränsad i vad gäller både ålder och ersättningsnivå. Det är dock en kompensationen som är väkommen, och som är till gang för de yngre. Jag kan därför inte finna att det skulle finnas någon anledning till att avstyrka förslaget. Vänsterpartiet kommer därför att yrka bifall till reservation 1 till betänkandet. Reservation 2 upplever jag något som ett slag i luften eftersom det inte vare sig i propositionen eller i betänkandet ligger något förslag framlagt som kan tolkas som att barntandvården skulle vara hotad. Vad jag kan förstå finns förslaget inte heller medtaget i direktiven till den Tandvårdsutredning som nu har tillsats. Karin Israelsson nämnde något om husläkarsystemet. Jag är naturligtvis redo att debattera den frågan när vi har ett betänkande med ett sådant förslag framlagt. Fru talman!

Fru talman! Ersättningen från den allmänna försäkringen till sjukvården, dvs. Dagmarsystemet, följer i stort sett principerna från tidigare år. Vi ställer oss bakom den träffade överenskommelsen mellan staten och sjukvårdens huvudmän. För att förbättra tillgängligheten och kapaciteten inom hälso och sjukvården tillkom för två år sedan en särskild post för rehabiliterings och behandlingsinsatser. På det sättet fick man till stånd en samverkan mellan försäkringskassorna och sjukvården när det gäller rehabiliteringen, som har visat sig vara mycket betydelsefull. Det skapas alltså på det sättet förutsättningar för att minska väntetiderna inom vården och för att uppfylla målet om en sänkning av ohälsotalet. Enligt reglerna från staten sker nu en utvärdering av de här insatserna, och för detta ändamål har man satt upp ett oförändrat belopp på 485 miljoner för nästa år. Enligt rapporter från fältet kan vi redan nu konstatera att detta är en mycket bra reform, som har fått goda effekter. Erfarenheterna är alltså mycket positiva. Därför är det angeläget att gå vidare med de särskilda medlen för rehabiliteringsinsatser. Jag vill gärna understryka det, för framtida förhandlingar mellan staten och sjukvården. I betänkandet finns ett avsnitt om tandvården, i anledning av en motion av Charlotte Cederschiöld. Med hänsyn till majoritetens ställningstagande till motionen gör vi socialdemokrater i vår reservation en viktig markering till förmån för barn och ungdomstandvården, som regeringspartierna står i begrepp att riva upp. På s. 18 i betänkandet redovisas den förändring som är på gång. Jag tror att Karin Israelsson och Berith Eriksson har missuppfattat det hela. Vad jag förstår, kommer utredningsmannen inte att syssla så mycket med barn och ungdomstandvården. Vid ett sammanträde i går framgick det mycket tydligt att han framför allt skall se på vuxentandvården. Vi fick det beskedet. Förändringen sker på två plan. För det första skall utredningsmannen göra en översyn av tandvårdsförsäkringen. Det kan finnas anledning att göra det, efter att den har fungerat under ett stort antal år. För det andra görs en ändring i 5 § i tandvårdslagen. Det är en uppföljning av regeringsförklaringen från oktober, där man uttalade att det skall vara fri konkurrens även inom barntandvården. Barntandvården skall alltså kunna läggas ut på entreprenad. Det är klart att det ytterst beror på hur landstingen hanterar frågan. Vi tycker att den här utvecklingen är mycket olycklig. Vi menar att det är av stort värde att barnoch ungdomstandvården finns kvar i folktandvården. En bra tandvård är viktig för alla medborgare, men särskilt för den unga generationen. Därför ser vi det som väsentligt att folktandvården har ett samlat ansvar för barn och ungdomstandvården. Folktandvårdens barntandvård har varit mycket framgångsrik och effektiv -- det är helt klart. Tandhälsan för de yngsta har förbättrats avsevärt. En viktig förutsättning för det goda resultatet har just varit att tandvården omfattar alla barn och att den är kostnadsfri. Vår organisationen av barn och ungdomstandvården har stimulerat till ett långsiktigt tänkande, som är oerhört viktigt. Det är inriktat just på att uppnå en så god hälsa som möjligt för barnen till en låg kostnad. Inslaget av förebyggande åtgärder har varit mycket stort -- det är naturligtvis en viktig aspekt för samhällsekonomin. Vi tycker att det här är en klok och riktig uppläggning, och detta markerar vi i vår reservation, nr 2. Där slår vi fast att barn och ungdomstandvården också i fortsättningen bör vara en uppgift för folktandvården. Den allmänna försäkringen skall ge ersättning för vuxentandvård. Jag vill kommentera en annan fråga, och det är avgifter för sjukhusvård, där de borgerliga regeringspartierna har en reservation. I propositionen föreslås att förtidspensionärer som är under 40 år skall ha halv avgift och att de som är över 40 år skall ha hel avgift. Vi menar att införandet av en så stel åldersgräns inte är en lämplig metod för att kompensera unga förtidspensionärer. Det är klart att vi bör uppfylla löftet till unga förtidspensionärer om sänkt avgift eller ersättning för borttagandet av det avgiftsfria året, men vi måste söka en annan väg för att kompensera dem. Detta förslag är inte vidare lämpligt. Därför har vi alltså ändrat förslaget i propositionen i detta avseende, och jag yrkar avslag på reservation 1. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen och i övrigt till utskottets hemställan i dess helhet.
Fru talman! Börje Nilssons inlägg i debatten visar på en mycket stor ambivalens. Han både vill och vill inte ha förslaget, men har ändå hamnat i den situationen att han säger nej till en sänkning av avgiften för unga handikappade under 40 år. Den utredning som har sett över frågan har inte hittat någon bra lösning, och vi ansåg från regeringspartierna att det här förslaget i alla fall var ett sätt att i första hand ge en förmån till denna grupp. Vi anser att de bör kunna få en avgiftssänkning, eftersom de också skall ha möjligheter att leva ett så normalt liv som möjligt, oavsett att de hamnar inom sjukhusvården av och till. Det skulle ge dem möjlighet att få sänkt avgift under 30 dagar vid varje vårdtillfälle. Det hade varit mera klokt av Socialdemokraterna att stödja vårt förslag och att försöka medverka till att hitta bättre former för att ge denna grupp ett bättre ekonomiskt skydd. Vänsterpartiet har dragit konsekvenserna av det här och stöder förslaget. Jag tycker att Socialdemokraterna också kan stödja reservation När det gäller tandvården förstår jag att Socialdemokraterna har svårt att inse att det även för barn och ungdomstandvården kan vara bra med konkurrens. Jag ser ingen fara i det. Jag har all respekt för de insatser som folktandvården har gjort för barns och ungdomars tandvård och för att den i stor utsträckning har bidragit till den goda tandstatusen i vårt land i dag. Jag tror inte att ökad konkurrens, som Börje Nilsson är så rädd för, skulle innebära att möjligheterna försämras för barn och ungdomar att få en god tandvård och bra tänder under resten av livet. Med den fria konkurrensen kan huvudmännen se till att det finns ett bra underlag för att ge en god tandvård, och att det kan ske till lägre kostnader än i dag. Vi har sett inom sjukvårdssektorn att konkurrensen har gett lägre kostnader och en god sjukvård också fortsättningsvis -- kanske t.o.m. bättre sjukvård. Börje Nilssons rädsla är därför överdriven.
Fru talman! Det är ändå så att barn och ungdomstandvården i vårt land är mycket framgångsrik och effektiv. Det är helt klart. Barnen har fått en allt bättre tandhälsa, vilket är viktigt. Jag förstår inte varför man skall göra denna förändring när folktandvårdens arbete har gett så goda resultat. Det betyder oerhört mycket att folktandvården har det samlade ansvaret. Jag förstår framför allt inte varför Centerpartiet vill göra det här. Vad jag förstår handlar det mer om experiment inom sjuk och tandvården. Det som finns skall brytas upp. Jag tycker att det är olyckligt. Detta görs väl delvis för att tillfredsställa Moderaterna, som mycket hårt driver den här privatiseringstanken. Det ingår i systemskiftet. Jag tycker att det är beklämmande att Centerpartiet ställer upp på de här tokiga idéerna. När det gäller sjukhusvårdsavgiften är det klart att de unga förtidspensionärerna bör ha en kompensation, men vi menar att den metod som Karin Israelsson vill ha inte är vidare lämplig. Den innebär en mycket tvär åldersgräns, som kommer att vålla diskussion och problem bland enskilda människor och inom administrationen. Man får väl tänka ett varv till för att finna en annan metod att kompensera dem. Det är helt klart. Karin Israelsson, som är en praktisk politiker, borde också inse att detta kan vålla bekymmer i hanteringen, i verkligheten.
Fru talman! Om man överför ansvaret för barn och ungdomstandvård till andra än folktandvården kommer också dessa huvudmän fortsättningsvis att ha ett ansvar för hur tandvården bedrivs i de olika lanstingsområdena. Redan i dag har vi denna möjlighet, och den har inte visat på att det skulle bli någon försämrad tandvård. Det finns möjlighet att kontrollera utvecklingen av det hela. Jag känner inte den oro som Börje Nilsson gör inför detta. Jag kan också medge att en åldersgräns för en sänkt sjukhusvårdsavgift kan bli ett bekymmer. Det finns många sådana gränser inom socialförsäkringen som kan innebära bekymmer, men det här är ändå en väl avvägd gräns. Fram till dess att vi hittar ett bättre förslag tycker jag att detta är ett förslag som man bör kunna stödja. Det innebär dock en kostnadsersättning för en stor grupp av unga, som i dag har den allra sämsta situationen. Fram till dess att vi gemensamt kan hitta en lämpligare metod finns det anledning att stödja det här förslaget.
Fru talman! Jag tror tyvärr inte att vi kan övertyga varandra, men det ligger ett stort värde i att folktandvården har ansvaret för barn och ungdomstandvården, med det goda resultat som det ger. Jag hoppas naturligtvis att landstingspolitikerna är något klokare än regeringspartierna i riksdagen.

Fru talman! I proposition 1992/93:30 beskriver regeringen utvecklingen inom arbetsskadeförsäkringen. Regeringen konstaterar att såväl antalet arbetsskador som kostnaderna för arbetsskadeförsäkringen stigit kraftigt under 1980 talet. Det är en korrekt beskrivning. Det mest tragiska i den här utvecklingen är naturligtvis att antalet inträffade olycksfall och arbetsskador har ökat så mycket. Bakom den här dystra statistiken döljer sig enskilda människor, mycket lidande och oro för framtiden. Det negativa i utvecklingen måste ju brytas främst av det skälet. Men visst inger också kostnadsutvecklingen oro. Underskottet i Arbetsskadefonden var vid utgången av maj månad ca 23 miljarder kronor, och jag har fått uppgifter om att det för närvarande rör sig om närmare 25 miljarder kronor. Mot denna bakgrund tillsatte den dåvarande socialdemokratiska regeringen en utredning, med syfte att göra en analys av hur rättspraxis utvecklas på det här området och utifrån denna analys bedöma om arbetsskadebegreppet fått en ändamålsenlig utformning. Denna analys och bedömning skulle göras i nära samråd med arbetsmarknadens parter. Något förslag om ändrade bevisregler skulle inte läggas fram. Den här kommittén hann aldrig påbörja sitt arbete. Den nytillträdda borgerliga regeringen tillsatte i stället en särskild utredare, med direktiv att lägga fram förslag till ändring av grunderna för vad som skall anses som arbetsskada. Utredaren fick också i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en obligatorisk arbetsskadeförsäkring, tecknad i privata försäkringsbolag. Utredaren lade i april i år fram ett delbetänkande med förslag till ändrat arbetsskadebegrepp. Det innehöll ganska långtgående försämringar av bevisreglerna, sett ur den försäkrades synpunkt. Men i den här propositionen går regeringen ännu längre. Det torde med de nu föreslagna bevisreglerna bli mycket svårt att få belastningsskador godkända som arbetsskador. Sådana skador drar man främst på sig i monotona och ensidiga arbeten. Eftersom den typen av arbetsplatser oftast har övervägande kvinnlig arbetskraft kommer de nya reglerna att i stor utsträckning drabba kvinnor. Vi socialdemokrater är kritiska till regeringens förslag. Visserligen anser också vi att en viss uppstramning i arbetsskadeförsäkringen behövs, men en sådan förändring måste föregås av en djupgående analys av utvecklingen, av rättspraxis och av de konsekvenser som förändringarna skulle innebära. En sådan djupgående analys saknas i såväl utredningen som propositionen. Vi anser att de nu föreslagna reglerna innebär alldeles för långtgående försämringar för de försäkrade. Som vi framhåller i vår motion måste problemet med det ökande antalet arbetsskador angripas genom att man ger sig på de bakomliggande faktorerna. Det gäller att med förbättrad arbetsmiljö få ned antalet inträffade arbetsskador, och det gäller att med förbättrad rehabiliteringsverksamhet få tillbaka de arbetsskadade till jobbet igen. Det blir inte en enda inträffad arbetsskada mindre, eller färre sjukdomsfall, om försäkringen försämras. Det är bara den ekonomiska ersättningen till de drabbade som blir sämre. Vi socialdemokrater yrkar avslag på regeringens förslag till ändrat arbetsskadebegrepp av främst tre skäl. För det första: I den s.k. krisuppgörelsen kom regeringen och Socialdemokraterna överens om att tillsätta en beredning i syfte att genomföra en ny försäkringsmodell, som innebär att sjuk och arbetsskadeförsäkringen flyttas ut ur statsbudgeten och att arbetsmarknadens parter får huvudansvaret för försäkringarna. Jag tror att det blir ett svårt och grannlaga utredningsarbete. Det vore enligt min mening rimligt att i det beredningsarbete som nu förestår också diskutera försäkringarnas innehåll. En så stor förändring i försäkringsinnehållet som här föreslås och som skall beslutas om i anslutning till att direktiven till beredningen skall fastställas, borde självklart ingå i i beredningsarbetet. Detta är vår huvudinvändning mot propositionen. För det andra: De föreslagna ändringarna i arbetsskadebegreppet kan stå i strid med ILO den konventionen finns en förteckning över arbetssjukdomar. Där sägs att medlemsstater, då de stiftar lagar om ersättning vid arbetssjukdomar, bör se till att sjukdomar som har upptagits i förteckningen skall ha ansetts ha uppkommit i arbetet. Såvida inte motsatsen bevisas bör det föreligga presumtion för att arbetstagaren ådragit sig sådan sjukdom under arbetet om han har varit utsatt för skadlig inverkan under viss tid och att symtomen uppvisats inom viss tid. När det gäller andra sjukdomar än de som upptagits på ILO:s förteckning ställs inte lika starka beviskrav. Arbetsskadeutredningen föreslog att två olika bevisregler skulle gälla. De nuvarande beviskraven skulle gälla för de sjukdomar som återfanns på ILO:s förteckning. Beviskrav som är betydligt starkare än dagens, skulle tillämpas på övriga sjukdomar, t.ex. belastningsskador och psykiska sjukdomar, vilka inte upptas på ILO:s förteckning. Man kan tycka illa om utredningens förslag, men vi kunde inte finna att det på denna punkt stod i strid med ILO-konventionen. Svenska ILO-kommittén hade inte heller några invändningar i den delen. Det som nu föreslås är dock, att de starkare beviskraven skall gälla alla arbetsskador, alltså även de som finns med i ILO-konventionens förteckning. Vi anser att regeringen och utskottsmajoriteten inte har beaktat det här vid utformningen av förslaget och att det inte har utretts huruvida det nya förslaget står i strid med konventionen, vilket vi anser att det gör. För det tredje: Övergångsbestämmelserna innebär en kostnadsövervältring. De övergångsbestämmelser som föreslås i propositionen innebär att skada som inträffat före den 1 januari 1993, men som inte anmälts till försäkringskassan före den 30 juni 1993, skall omfattas av de nya strängare bevisreglerna. Av erfarenhet vet vi att många arbetsskador upptäcks först lång tid efter det att de först uppstod. Skador som har sitt ursprung under flera år före den 1 januari 1993 kommer att upptäckas under hela 1990-talet, och kanske ännu längre fram. Att det nu föreslås att arbetsskadeförsäkringens ansvar för dessa skador inskränks, innebär dock inte att trygghetsförsäkringens ansvar minskar. De försäkringsbolag som fått parternas uppdrag att administrera försäkringen skall reglera dessa skador enligt de försäkringsvillkor som gällde då skadan uppstod. Eftersom dessa villkor regleras i enskilda anställningsavtal, kan inte parterna i efterhand ändra villkoren retroaktivt. Förslaget innebär att kostnaderna för de äldre arbetsskadorna övervältras på trygghetsförsäkringen. Det rör sig om stora belopp. Det finns beräkningar som säger att det rör sig om 10--15, eller kanske 20 miljarder kronor. För detta finns inga reserver avsatta, enligt uppgifter som vi fick från parterna när de var hos oss på utskottet. Detta faktum har uppmärksammats av såväl regeringen som utskottsmajoriteten. I utskottsbetänkandet sägs: ''De föreslagna reglerna kan därför komma att innebära en övervältring av kostnadsansvaret från arbetsskadeförsäkringen till trygghetsförsäkringen.'' Den enda kommentar utskottsmajoriteten har till detta är att förslaget inte strider mot grundlagen. Så lätt kan man alltså ta på allvarliga problem. Fru talman! Jag har nu redovisat tre starka skäl att avslå propositionen. I betänkandet finns också ett avsnitt om ekonomiska styrmedel, bl.a. differentierade arbetsgivaravgifter. Här upprepar utskottsmajoriteten vad som sagts i tidigare betänkande, nämligen att det är angeläget att ekonomiska styrmedel, exempelvis differentierade arbetsgivaravgifter, införs. När den här frågan har behandlats tidigare har vi socialdemokrater sagt att det bör göras försök med differentierade arbetsgivaravgifter, men att ett sådant system inte får leda til ökad utslagning av arbetskraft. Frågan måste därför utredas och övervägas noga. Därvid bör man även beakta vilka administrativa konsekvenser ett sådant system skulle få. Vi vidhåller denna principiella uppfattning i en reservation. Avslutningsvis skulle jag vilja ställa tre frågor till utskottsmajoritetens företrädare Sigge Godin. Anser inte Sigge Godin att arbetsmarknadens parter, som nu skall överta huvudansvaret för försäkringen, i det kommande beredningsarbetet också borde få diskutera hur försäkringarna i sina huvudrag skulle kunna se ut? Anser Sigge Godin att det i propositionen och utskottsbetänkandet är klarlagt att de föreslagna bevisreglerna inte står i strid med ILO-konventionen? Vilket råd vill Sigge Godin ge till de parter som ansvarar för trygghetsförsäkringen? Varifrån skall de ta det stora antal miljarder som behövs för att täcka kostnaderna för den övervältring som de föreslagna övergångsbestämmelserna innebär? Fru talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Fru talman! Jag vill börja med att reagera på uttrycket ''befintligt skick'', som används både i propositionen och i betänkandet. Uttrycket används för att beskriva att en viss person kan få en arbetsskada, kanske på grund av en latent känslighet, medan andra i samma arbetssituation inte får det. Jag tycker att uttrycket befintligt skick kan användas om saker, men knappast när det gäller människor. Vänsterpartiet har en motion med yrkande om avslag på propositionen. Eftersom motionen sammanfaller med en socialdemokratisk motion och därmed med reservation 1 i betänkande, ställer jag inget yrkande på vår motion. Vänsterpartiet kommer att rösta för reservation 1 och 2. Det finns säkert många förändringar som kan göras på arbetsskadeområdet för att få till stånd en bättre och effektivare rehabilitering. De reella kostnaderna för sjukdomar och skador orsakade av dåliga arbetsmiljöer kan inte minskas genom att man ändrar arbetsskadebegreppet. Den enskilde och samhället kommer naturligtvis att drabbas i lika hög grad ändå. Vi är, som vi också säger i motionen, positiva till att delta i diskussioner om vad som kan göras i stället för att minska kostnader och mänskligt lidande. Vi är naturligtvis inte beredda att medverka till att man använder den här genvägen. Man måste börja med att undanröja orsakerna. Man måste ge ökade resurser til forskning på arbetsskadeområdet och även ge Arbetarskyddsstyrelsen, fackföreningar och arbetsgivare möjlighet att initiera lokalt riktade utredningar, både för att upptäcka och åtgärda dåliga arbetsmiljöer. Det gäller att kunna åtgärda bristerna på ett tidigt stadium. Vi anser därför att Yrkesinspektionen behöver ökade möjligheter att ingripa. Att företagshälsovården urholkas på grund av minskade statsbidrag, kommer naturligtvis att innebära att arbetet med rehabilitering och förebyggande åtgärder för att förhindra arbetsskador också försämras. Den vinst som nu eventuellt görs i arbetsskadeförsäkringen innebär ökade kostnader för bl.a. sjukvårdsförsäkringen och sjukpensioneringen. De långa handläggningstiderna utgör en mycket otillfredsställande verklighet. Möjligheterna till rehabilitering kommer att försämras om väntetiden för rehabiliteringsinsatser blir lång. Vi anser att handläggningstiden skall få vara högst 90 dagar. Om vi uppnår det målet blir förslaget om ändrat livränteunderlag för retroaktiv livränta överflödigt.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

Fru talman! Under en följd av år har det varit uppenbart för alla att arbetsskadeförsäkringen har stora brister -- långa handläggningstider, svårigheter att avgöra vad som skall räknas som arbetsskada, och inte minst underskottet i arbetsskadefonden. Utöver den ekonomiska kris som arbetsskadefonden är inne i har det blivit alltmer uppenbart att de som verkligen drabbas är de arbetsskadade, de som på grund av långa handläggningstider fått vänta på rehabilitering och i många fall aldrig kommit tillbaka till arbetsmarknaden. Jag har i tidigare debatter hänvisat till flera som uttryckt stor oro över försäkringens utveckling. Dels har generaldirektören i Riksförsäkringsverket krävt en grundläggande omprövning av arbetsskadebegreppet, dels har riksdagens revisorer uttryckt allvarliga farhågor för att försäkringen är ett betydande rehabiliteringshinder på grund av de ekonomiska förmåner som är knutna till försäkringen, men också till följd av de långa handläggningstiderna. Revisorerna har även riktat kritik mot att arbetsskadeförsäkringen till stor del finansieras över statsbudgeten. Fru talman! I propositionen som ligger till grund för dagens betänkande framhålls att antalet arbetsskador ökat kraftigt under 80-talet. Kostnaderna för arbetsskadeförsäkringen har ökat oroväckande. Ett exempel: År 1985 var kostnaderna för arbetsskadesjukpenningen 670 miljoner resp. 3 312 miljoner. Det är en häpnadsväckande utveckling. Arbetsskadefonden har sedan 1987 visat underskott. Vid utgången av maj 1992 var underskottet 23 miljarder. Det är främst arbetsskadesjukpenningen som orsakat de stora kostnaderna, men på sikt är det kostnaderna för livräntorna som inger den största oron. Fru talman! Mot bakgrund av denna utveckling tillsatte, som Nils-Olof Gustafsson säger, den socialdemokratiska regeringen en kommitté för att göra en analys av arbetsskadeförsäkringen. Nuvarande regeringen överlät det uppdraget på en särskild utredare, som skulle överväga förslag till ändring av arbetsskadebegreppet samt i ett andra skede pröva om försäkringsbehovet kan tillgodoses på annat sätt, exempelvis genom en obligatorisk försäkring. Dagens ärende behandlar frågan om arbetsskadebegreppet. Utskottet föreslår inte någon förändring av det generella arbetsskadebegreppet. Definitionen kommer även i fortsättningen att täcka samtliga yrkessjukdomar. Utskottsmajoriteten kan därför inte finna att förslaget strider mot ILO-konventionen, som anförs i reservation 1 av socialdemokraterna. Det ankommer ju på medlemsstaterna att själva specificera vad som skall förstås med yrkesskada, och när definitionen täcker samtliga yrkessjukdomar är behovet tillgodosett. Utskottet delar regeringens uppfattning att vi skall behålla det generella arbetsskadebegreppet samt skärpa kravet på skadlighet från sannolikhet till hög grad av sannolikhet för att en faktor i miljön är skadlig -- och att detta blir fallet först då det föreligger en väsentlig kunskap inom medicinsk eller annan vetenskap om att faktorn har en sådan skadebringande egenskap. Bevisregeln utformas så att orsakssamband skall anses föreligga mellan en skada och ett olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet om övervägande skäl talar för ett sådant samband. Utskottet anser att de föreslagna förändringarna på relativt kort sikt kan komma att innebära nödvändiga kostnadsminskningar eller att kostnaderna för försäkringen inte ökar. Utskottet anser också att de föreslagna, klarare reglerna innebär bättre möjligheter att upprätthålla gränsdragningen mellan arbetsrelaterade och icke arbetsrelaterade skador. Reglerna kommer därför att stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Fru talman! Socialdemokraterna är sedan lång tid tillbaka mycket medvetna om de uppenbara problem som nuvarande arbetsskadeförsäkring innebär. Det har Nils-Olof Gustafsson också bekräftat här. I reservation 1 säger socialdemokraterna att det finns ett behov av en översyn av arbetsskadebegreppet samt att utvecklingen i rättspraxis har inneburit en allt generösare tillämpning av vad som skall anses vara arbetsskada. Utifrån det synsättet är det märkligt att socialdemokraterna reserverar sig mot en förändring. Socialdemokraterna inser att en förändring av flera skäl är nödvändig, men inte nu. De vill vänta på den beredning som regeringen och socialdemokraterna skall genomföra för att överföra sjuk och arbetsskadeförsäkringarna till arbetsmarknadens parter. Det uppdraget är, precis som Nils-Olof Gustafsson säger, en grannlaga och svår uppgift som kommer att ta mycket lång tid, uppskattningsvis tre till fem år med utredning och remisstid. I det rådande ekonomiska läget kan utskottet inte vänta på denna beredning. Under tiden skjuter Arbetsskadefondens underskott i höjden, och allt fler arbetsskadade slås ut från arbetsmarknaden. Den prognos riskerar att stämma som säger att bristen i Arbetsskadefonden kan uppgå till 75 miljarder år 1995, och det borde väl också oroa socialdemokraterna. Fru talman! I reservationen tar socialdemokraterna även upp frågan om att skada som inträffat före lagens ikraftträdande skall anmälas före den 30 juni 1993, vilket innebär att man för skador som anmäls efter den 30 juni 1993 kan vända sig till AMF försäkringar med ersättningsanspråk. Jag vill säga att regeringen kommer att följa den frågan med stor uppmärksamhet för att det inte skall ske betydande övervältring av kostnader på trygghetsförsäkringen. Fru talman! Jag vill avsluta med att ta upp några synpunkter som framför allt Nils-Olof Gustafsson har anfört. Han anser att det är tragiskt att antalet arbetsskador ökar så mycket. Men trots detta vill han enbart utreda frågan vidare, inte göra några insatser. Han säger också att det är svårt att få belastningsskador godkända. Ja, det blir svårare att få dem godkända. Men vad som är viktigt är ju faktiskt att ta tag i rehabiliteringen -- se på de bakomliggande faktorerna, som man säger. Snabbare handläggning, som det blir när det är färre ärenden, och större satsning på rehabilitering är alltså mycket viktigt. Jag kan dela Berith Erikssons uppfattning att det är viktigt att utreda dåliga arbetsmiljöer, att se till att Yrkesinspektionen fungerar bra. Och vi vet att företagshälsovården är lönsam i dag och inte behöver statsbidrag. Den verksamheten inbringar betydande förtjänser om man gör en bra insats. Nils-Olof Gustafsson ställer ett par frågor till mig, bl.a. om inte parterna som eventuellt skulle ta över den här försäkringen skall få vara med om att utforma arbetsskadebegreppet. Det är inte rimligt att i detta ekonomiska läge, när kostnaderna för försäkringen ökar med ungefär en halv miljard i månaden, vänta tre, fyra eller fem år. En så genomgripande ändring av sjuk och arbetsskadeförsäkringen som kan komma till stånd kräver självfallet noggrann utredning, lång remisstid och att alla parter verkligen får säga sitt. Då är det faktiskt inte försvarbart att vänta och se. Frågan om majoritetens förslag står i strid med ILO-konventionen har jag redan talat om. Jag tror att vår ståndpunkt håller väl i framtiden. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets betänkande i dess helhet samt avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Nils-Olof Gustafsson säger att det bara är detta vi vill åtgärda, men jag vill påminna om att alla experter på den här försäkringen i vårt samhälle faktiskt är helt överens om att någonting måste göras. Egentligen är vi väldigt sent ute. Den socialdemokratiska regeringen borde mycket snabbare ha tagit tag i dessa frågor. De är väsentliga inte bara av ekonomiska skäl. Jag har försökt säga att människor behöver få ett snabbt besked. Ju fler anmälningar som kommer in om arbetsskador -- vare sig de godkänns eller inte -- desto större belastning på försäkringskassorna. Väntetiderna är jättelånga. Människor kan inte rehabiliteras och blir utslagna från arbetsmarknaden. Jag vill inte se den sortens samhälle, ett samhälle där vi slår ut människor på grund av att vi har ett administrativt system som inte fungerar i verkligheten. Jag vet dessutom att Nils-Olof Gustafsson delar min uppfattning att rehabiliteringsdelen är viktig. Berith Eriksson har framfört samma synpunkter. Vi är helt överens. Men då får vi inte skapa eller behålla system som gör det omöjligt att komma till rätta med dessa frågor, samtidigt som vi belastar statsbudgeten med en halv miljard i månaden. Dessa pengar kunde mycket hellre användas till att rehabilitera människor, till att se till att arbetsmiljöer och andra viktiga faktorer blir bättre, så att fler människor kan stanna kvar i arbetslivet och inte bli utslagna, förtidspensionerade och hänvisade till en sämre social tillvaro än vad som är nödvändigt.
Fru talman! Jag sade i min inledning att om man tittar på hela arbetsskadeförsäkringen ser man att den måste stramas upp, eftersom kostnaderna skenar i väg. Där är vi överens, Sigge Godin. Men vi ställer inte upp på att man ger sig på bevisreglerna på detta mycket långtgående sätt. Det finns andra saker att göra. Framför allt är det, som jag sade, de bakomliggande orsakerna man främst måste ge sig på. Sigge Godin talade om rehabilitering. Där var vi överens. Jag tror det var en enig riksdag som beslöt om de nya rehabiliteringsreglerna. Där blev t.ex. sagt att företagshälsovården skall spela en mycket viktig roll. Men det första en borgerlig regering gör är att dra in statsbidraget till företagshälsovården. Därför tror jag inte att viljan finns så där långt inne i ryggmärgen. Bara ytterligare ett ord om konventionen. Inte bara vi, utan också de som jobbar med dessa försäkringar anser faktiskt att de nu föreslagna bevisreglerna står i strid med ILO-konventionen. Enligt vad vi fått reda på när vi arbetat med denna fråga står man nu i begrepp att revidera konventionen. I det sammanhanget har man diskuterat att föra in belastningsskadorna på listan. Under sådana förhållanden är det mycket märkligt att vi, som dels är initiativtagare till konventionen och dels brukar framstå som föredöme i dessa frågor, står i begrepp att i stort sett, menar jag, i praktiken avskaffa belastningsskadorna som arbetsskador. Det är anmärkningsvärt.
Fru talman! Jag kan inte göra annat än att ställa mig frågande till Nils-Olof Gustafsson. Han säger att arbetsskadebegreppet borde stramas upp, visst, men han har inga åsikter om hur och när det skall göras. Ni vill bara skjuta saken på framtiden. På det sättet förvärrar man situationen för arbetsskadade människor. Jag kan inte dela uppfattningen att det är den vägen vi skall gå. Vi skall göra allt som står i vår makt att snarast möjligt förbättra förutsättningarna för dessa människor. När det gäller ILO-konventionen har vi delade meningar. Jag tror inte det är meningsfullt att vi här försöker övertyga varandra om vad som gäller och inte gäller. Jag vill bara hänvisa till att varje stat själv får precisera hur arbetsskadebegreppet skall se ut. Har man ett generellt arbetsskadebegrepp täcker man in samtliga yrkessjukdomar. Därför bör behovet vara gott och väl tillgodosett. Fru talman! Jag vill ta upp ytterligare några saker som figurerat i debatten. Till att börja med gäller det färdolycksfallen. Vi skall ställa alla möjliga krav på arbetsgivarna att ta sitt ansvar för arbetsmiljön. Men färdolycksfallen kan faktiskt ingen arbetsgivare påverka. Därför tycker vi att det är rimligt att man också snabbt ser över vad som kan göras i den frågan. Där arbetsgivaren kan påverka miljö, arbetssituation och arbetsorganisation, där är det viktigt att insatserna görs. Men vi tycker inte man kan hävda att arbetsgivarna också skall klara färdolycksfallen, som har en annan försäkring att luta sig emot. Vi tycker att man bör undersöka den frågan närmare. När det gäller ekonomiska styrmedel vill vi gärna avvakta den frågan, eftersom den är avhängig vilket system som beredningen kommer fram till. Det kan finnas olika modeller att diskutera. Därför är det viktigt att den frågan tas upp senare. Fru talman! I reservation 2 säger socialdemokraterna att en arbetsskada som har uppstått innan vi fattar det här beslutet och som anmäls efter den 30 juni 1993 borde kunna bedömas enligt de gamla reglerna. På det sättet skulle det bli tre olika modeller. Trots att människor har samma skada, kan den då bedömas på tre olika sätt. Det är inte rimligt att ha en sådan regel, som löper långt in på 2000-talet.

Fru talman! Antalet arbetsskador ökar. Den första reaktionen borde då vara att söka orsaken till detta och att angripa arbetsmiljön. Skadorna upphör ju inte bara för att man ändrar arbetsskadebegreppet. Det blir en förändrig av arbetsskadebegreppet, vilket gör att det blir svårare att bevisa arbetsskador. I mitt inledningsanförande talade jag om ''befintligt skick'', som leder tanken till besiktning. Skall arbetsköpare noga besiktiga arbetstagare för att undvika dyra reparationer i framtiden? Det låter cyniskt, men så kan man faktiskt uppfatta det hela. Sigge Godin tog upp frågan om anmälningstiden för arbetsskador. Det kan ta väldigt lång tid innan en arbetsskada har utvecklats, vilket beror på oförmågan att upptäcka dåliga arbetsmiljöer och oviljan att erkänna dem. Som exempel kan nämnas detta med sjuka hus. Hur många människor är det som har fått bestående arbetsskador på grund av sjuka hus, innan dessa hus började åtgärdas? Det föreslås nu att arbetsskadan skall ha upptäckts inom ett halvår och senare inom ett år. Det är ju helt befängt.
Fru talman! Jag kan upprepa att jag delar Berith Erikssons uppfattning om att det är viktigt att använda sig av alla möjligheter för att öka forskningen om arbetsskador och för att se till att dåliga arbetsmiljöer utreds. Jag försökte i min debatt med Nils-Olof Gustafsson poängtera att det är där som resurserna skall sättas in. Det är viktigt att arbetsmiljöerna och arbetsorganisationen påverkas, så att det inte uppstår några arbetsskador. Där har Yrkesinspektionen en stor uppgift. Om det kommer in massor av arbetsskadeanmälningar, förlänger detta utredningstiden, vilket förhindrar människor att komma tillbaka till arbetslivet. De blir passiva medan de går och väntar på beslut och vill inte ställa upp på rehabilitering. Ingen vet riktigt hur man skall förfara med dessa ärenden. Detta är en orimlig situation. Låt oss därför ändra reglerna så, att det blir snabbare beslut och rakare regler som gör att man kan skilja ut vad skadan beror på. Beror den på arbetet eller har den andra orsaker? Det är helt orimligt med tre olika bedömningsgrunder för samma skada och att tiden kan löpa i väg till långt in på 2000-talet. Vad säger människorna om att vi skapar sådana regler, att skadorna inte skall bedömas på samma sätt? Det är en befängd tanke. Berith Eriksson säger bara nej till allting. Låt ekonomin skena i väg och låt det bli sämre förutsättningar för rehabilitering, bara ni får säga nej i stället för att komma med några konkreta förslag om hur den här ytterst svåra frågan skall lösas, en fråga som är så viktig för de enskilda människorna.
Fru talman! När försäkringskassorna blir befriade från sin roll att via arbetsskadeutredningar skydda fondpengar finns det förutsättningar att snabbt inleda en rehabilitering. När det har gjorts en omfördelning av arbetsuppgifterna mellan arbetsplats och försäkringskassa kommer köerna att kortas. Men jag måste fråga: Vad händer med de övriga, de som skall utsorteras? Av det som Sigge Godin säger är det underförstått att merparten av dem som utreds för arbetsskada inte har någon sådan. Det är mycket märkligt.
Fru talman! Jag kan lämna ett rakt och korrekt svar till Berith Eriksson. Vad händer med de människor, vilkas sjukdomar inte blir klassade som arbetsskador? Jo, det skall bli snabbare rehabilitering. De skall slippa förtidspensionering och i stället kunna vara kvar i arbetslivet, i arbetsgemenskapen och känna att de är en betydelsefull länk i samhället. Det är vad vi skall använda de ekonomiska resurserna till, inte till att låta arbetsskadefondens budgetunderskott skena i väg till kanske 75 miljarder kronor 1995, för det tål inte ekonomin. Dessutom konstaterar alla experter inkl. alla försäkringskassor, Riksförsäkringsverket m.fl. som vet någonting om dessa frågor att det inte är rimligt att slå ut människor från arbetsmarknaden, samtidigt som det skapas ett underskott i budgeten som inte är försvarbart. Det är precis vad som kommer att ske. Mera rehabilitering och större möjligheter att vara kvar i arbetslivet, det är en human och positiv politik.
Fru talman! Det som Sigge Godin säger låter ju väldigt bra, men så kommer det ju inte att gå till. Att ändra arbetsskadebegreppet innebär inte att de människor som inte kommer ifråga för utredning snabbare rehabiliteras för att komma ut i arbetslivet.

Fru talman! Ett enigt utskott står bakom detta betänkande om ett förslag till ny konkurrenslag. Det är till största delen ett mycket bra och nödvändigt förslag samt en mycket bra och nödvändig reformering, till nytta både för Sverige som nation och för den enskilde medborgaren, konsumenten. Med hänsyn till arbetssituationen i kammaren tänker jag gå direkt in på de avsnitt i lagförslaget, där åsikterna i näringsutskottet går isär. Först vill jag kommentera det som vi socialdemokrater tycker borde vara självklart: behovet av att efter en tid utvärdera den nya konkurrenslagen. Av någon för mig outgrundlig anledning tycker inte utskottets majoritet att det är nödvändigt att riksdagen skall ställa krav på en sådan kontrollstation. Det förvånar mig storligen. Många människor har uppvaktat utskottet under beredningen av förslaget till ny konkurrenslag och haft synpunkter -- förhoppningar, men också farhågor -- på hur den nya lagen kommer att verka. De har undrat hur det blir när den skall tillämpas. Med tanke på detta vore det enligt vår mening logiskt med ett uttalande från utskottets sida om uppföljning och utvärdering av lagen efter det att en lämplig tid förflutit. Fru talman! När det sedan gäller frågan om vem som skall pröva ärenden om företagsförvärv är vi också skiljaktiga i utskottet. Majoriteten i utskottet biträder regeringens förslag i propositionen om en instansordning som innebär en tvåstegsprövning. Ett mål om företagsförvärv skall enligt förslaget först prövas av Stockholms tingsrätt, vars beslut sedan skall kunna överklagas till Vi socialdemokrater avvisar detta förslag. Vi delar Konkurrenskommitténs uppfattning att den nuvarande ordningen fortsatt skall gälla. Talan om förvärvskontroll förs i dag i Marknadsdomstolen, med regeringen som fastställande organ. Det systemet fungerar både snabbt och enkelt. Vi anser därför att tillförandet av ytterligare ett steg i rättsprocessen allvarligt riskerar att fördröja och försvåra hanteringen, till men för inblandade parter. I reservation nr 5 som är fogad till betänkandet föreslår vi att det i prisinformationslagen införs nya bestämmelser om marknadsföring i samband med prisnedsättningar. Förslaget grundar sig på det faktum att de nuvarande bestämmelserna uppvisar stora brister, med resultatet att efterlevnaden blir både si och så. Till sist, fru talman, vill jag kommentera frågan om intresseledamöterna. Enligt förslaget skall domstolen i fortsättningen -- om riksdagen biträder förslaget -- bara bestå av jurister och s.k. ekonomiska experter. Den sakkunskap och den verklighetsförankring som ledamöterna från näringsliv och samhälle representerar behövs enligt den borgerliga utskottsmajoriteten inte längre. Vi tycker att det här är ett både dåligt och illa genomtänkt förslag. Det är dåligt därför att domstolens förankring i näringsliv och i samhällsliv går förlorad. Det är illa genomtänkt därför att förslaget innebär nedskärning av domstolens sammantagna sakkunskap. Det kan få betydande och allvarliga följder, såsom vi ser det. Fru talman! Givetvis står jag bakom samtliga de sreservationer som är fogade till det betänkande vi nu behandlar, men för att spara kammarens dyrbara tid skall jag här inskränka mig till att yrka bifall till reservationerna nr 1 och 7.

Fru talman! Vi i Ny demokrati välkomnar också den nya konkurrenslagstiftning som förhoppningsvis träder i kraft den 1 juli 1993. Den är, som vi alla vet, utformad för anpassning till EG:s konkurrensregler och därmed även för EES Det omfattande regelverket innebär i många stycken skärpta konkurrensvillkor för näringslivet och även för den statliga och kommunala verksamheten. Det är främst fråga om regler för samarbete mellan företag och för förhindrande av missbruk av dominerande ställning på marknaden. Det är regler som i första hand kommer att påverka dagligvaru och kapitalvarusektorn, men självfallet också många andra områden, inte minst upphandlingen inom den offentliga sektorn. Redan under den allmänna motionstiden -- i början av innevarande år -- väckte Ny demokrati en rad motioner med anknytning till den nya konkurrenslagstiftningen. Vi ville förändra en rad för konsumenten fördyrande konkurrensförhållanden. Varför skall Levi's jeans kosta 600 kr i Sverige men bara 250--300 kr. i USA? Varför skall CD-skivor vara 30 % dyrare i Sverige än inom EG och i USA? Sverige ibland upp till 100 % högre än i vår omvärld. Det gäller klockor, kosmetika, sportskor och en rad andra artiklar. Leverantörerna styr sina återförsäljare, ofta med höga riktpriser som följd. Den som avviker från riktpriserna drabbas av leveransvägran eller andra påtryckningsmedel. Ny demokrati motionerade även om förbud mot att en importör direkt eller indirekt stoppar import av en märkesvara som liknar hans egen, s.k. parallellimport. Vi motionerade också om ändrade regler inom distributionsledet för möjliggörande av en friare konkurrens mellan nya lågprisbutiker och den etablerade, grossiststyrda detaljhandeln. Kraftiga sanktionsmöjligheter i form av stora bötesbelopp för lagöverträdelser ingick också i våra tidigare motioner för en skärpt konkurrenslagstiftning. Många av dessa påtalade förhållanden kommer säkert att kunna täckas in med tillämpningen av den nya konkurrenslagen. Efter kontakter med näringslivet och ett antal remissinstanser har regeringen nu lagt fram det nya och omarbetade förslaget som vi nu skall ta ställning till. En av knäckfrågorna är tolkningen av reglerna när det gäller möjlighet till gruppundantag, som kan utnyttjas av exempelvis blocken inom dagligvaruhandeln -- ICA, KF, Dagab och även ett stort antal fackhandelskedjor, t.ex. Intersport, Järnia och Samexpert. Vad det ytterst här är fråga om är om denna pris och soritmentsamverkan mellan grossist och butik kan bedömas främja konsumentens intressen. Enligt tidigare uttalanden av näringsministern kommer ICA, KF, m.fl. att erhålla ett gruppundantag för denna typ av samverkan. Vi utgår från att den förordning som departementet har under utformning för gruppundantag är villkorat med olika krav som säkrar konsumenternas intressen i olika avseenden. Detta om de allmänna riktlinjerna för konkurrenspolitiken. Jag skall sedan övergå till några specifika frågor där vi i Ny demokrati har väckt några motioner och framställt yrkanden. Det gäller t.ex. företagsförärv. Det föreslås i den nya lagen att en förvärvsprövning skall göras om företagets omsättning uppgår till minst 4 miljarder. Det är en beloppsgräns som vi anser vara felaktig. Enligt vår uppfattning skall det inte finnas någon angiven minimigräns. Det finns ju en mängd affärsetableringar som kan vara nog så konkurrenshämmande, även om de inte är av den storleksordningen att de ansvariga arbetar med så stor omsättning som 4 miljarder. Därför bör det inte finnas någon beloppsgräns angiven. Det är vår uppfattning. Ägarkoncentrationen inom massmedia är något som vi i Ny demokrati ser mycket allvarligt på, och vi tar upp denna fråga med anknytning till konkurrenslagstiftningens tillämpning. Vi föreslår i en motion att regeringen snarast skall tillsätta en utredning med uppgift att lägga fram ett lagförslag inom konkurrenslagstiftningens ram som begränsar ägaroch företagskoncentrationer inom massmedia. Angelägenheten i att underlätta och förändra konkurrenssituationen inom byggsektorn är i dagens arbetskraftssituation mycket uppenbar. I en motion föreslår vi en snabb och opartisk översyn av konkurrenssituationen inom byggbranschen, och vi föreslår ingripande med stöd av den nya konkurrenslagstiftningen, en form av prioriteringsanvisning från vår sida. Det är ett behov som också dokumenteras av en rapport från Konkurrensverket, där man pekar på en rad konkurrenshinder när det gäller planering och markanskaffning, för att inte tala om upphandling och byggande. Jag skall sedan säga något om en mer randbetonad motion, motion N285, om konkurrenshämmande stöd till nöjesparker. Den kommer eventuellt att kommenteras av Bert Karlsson, om inte, kommer jag att yrka bifall till den. Avslutningsvis vill jag emellertid ta upp en stor och tung fråga inom konkurrenslagstiftningens ram. Den berör hela vår livsmedelshandel och det samarbete som är etablerat mellan leverantörer/tillverkare och blocken inom dagligvaruhandeln, främst exemplifierat genom Jag har under 25 år arbetat med företag som har hamnat i den sits som jag nu gärna vill beskriva, och där jag hoppas på en tillämpning av konkurrenslagstiftningen. ICA under många år utnyttjat sina leverantörer VA aktiviteter. Det innebär att leverantörernas kampanjprodukt och eventuella budskap presenteras i de olika ICA-tidningarna som distribueras varje vecka till en stor del av landets hushåll. Innehåll, layout, budskap och priserbjudande styrs helt av ICA. Dessutom ingår varierande butiksnära åtgärder, ofta med ICA producerat skyltmaterial. Till detta kommer att leverantörernas produkt ingår i den ICA producerade veckoannonseringen i dagspressen, vilket är den tunga delen, och nu eventuellt även i Omfattningen av leverantörernas deltagande med dessa SA-/VA-aktiviteter är betydande. Den görs upp samtidigt med att ICA lägger ut sina inköp hos leverantörerna. Leverantörerna erbjuds alltså att delta i en SA VA-deltagande och för eventuell rabattöverenskommelse, som ofta knyts till denna upphandling, är för höga, lämnar grossisten erbjudandet vidare till en konkurrent. På det sättet spelar grossisten ut den ena leverantören mot den andra. Leverantörerna och deras branschorganisationer har i många år sökt lösningen ur detta konkurrensdilemma -- utan resultat. Det finns alltid någon tillverkare eller leverantör som utnyttjar konkurrenssituationen för ett samarbete med ICA och andra jämförbara grossister för att få in en produkt. Resultatet av SA VA aktiviteter. För några år sedan utgjorde dessa aktiviteter över 70 % av det totala marknadsföringsanslaget. Det gäller leverantörer som Ekströms, Felix, etc, ett förhållande som för många företag har omöjliggjort en egen och viktig märkesvaruprofilering på marknaden. Att det beskrivna SA VA-systemet kan brytas upp eller ej genom den föreslagna konkurrenslagstiftningen förefaller något oklart för oss. Enligt aktuella informationer som jag har fått kommer det nu etablerade SA VA-systemet.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

Fru talman! När Per Westerberg höll sitt första anförande som näringsminister sade han att det han egentligen helst av allt ville vara var konkurrensminister. Jag välkomnade honom som konkurrensminister och önskade honom lycka till. Vidare vill jag säga att detta betänkande, som är resultatet av regeringens proposition om en ny konkurrenslag, i huvudsak är bra. Det visar på en skärpning av gällande konkurrenslag och en harmonisering av svensk lagstiftning med europeisk, så att svenska företag kan få ungefär samma spelregler i Sverige som de har på den europeiska marknaden. Det tycker jag är alldeles utmärkt, framför allt som det innebär en skärpning. Men det finns ett par svagheter i lagstiftningen -- en påtaglig och en som kanske är av mindre betydelse. Praxis, tillämpningen av lagstiftningen, får visa hur pass begränsande detta är. Jag beklagar dock att det i den nya lagen saknas möjligheter att bryta upp existerande företagskoncentrationer som är konkurrensbegränsande. Det hade varit ytterligare ett stort steg framåt om en sådan möjlighet hade införts. Det är självklart inte okomplicerat att ha en sådan lag. Jag tror dock att det skulle gå att lösa detta lagtekniskt. I andra länder finns ju sådana möjligheter. Den andra skönhetsfläcken är begränsningen av en gemensam omsättning på 4 miljarder för att man skall kunna pröva ett företagsförvärvs konkurrensbegränsande inverkan. Jag tycker inte att beloppsgränsen här är motiverad. Det är rimligare att göra en bedömning av den konkurrenshämmande inverkan utifrån situationen på den aktuella marknaden i stället för att fixera sig vid en siffra. Men det är möjligt att nivån här är rimlig, att detta kommer att falla väl ut vid tillämpningen. Men att på förhand införa en sådan gräns är onödigt. Den borde alltså utgå. Det finns bra förslag till förändringar i en del motioner. Socialdemokraterna tar upp frågan om vilseledande extrapriser. Det är vettiga synpunkter som förs fram. Man yrkar emellertid inte bifall till den aktuella reservationen och inte heller jag tänker göra det. Ny demokrati har tagit upp ett gammalt och för Vänsterpartiet kärt ämne, nämligen bristen på konkurrens inom bygg resp. byggmaterialsektorn. Vi har för vår del tagit upp frågan om den bristande konkurrensen inom livsmedelssektorn, framför allt i grossistledet. Dessa områden är viktiga och borde få speciell uppmärksamhet. Jag förutsätter att de får sådan uppmärksamhet och kommer inte att yrka bifall vare sig till någon reservation eller till meningsyttringen i de här delarna. Vidare är jag nöjd med utskottets markering, dvs. att man håller det för självklart att regeringen kommer att följa tillämpningen av det nya lagkomplexet. Om det skulle visa sig slå galet på något område, återkommer man till riksdagen. Jag tycker inte att det behövs någon speciell markering här i form av ett uttalande från riksdagen i denna fråga. Med detta begränsar jag mig till ett instämmande i Bengt Dalströms bifallsyrkande beträffande reservationerna 2 och 3. Detta yrkande sammanfaller alltså med motsvarande moment i

Fru talman! En väl fungerande konkurrens är inte bara en viktig förutsättning för ekonomisk tillväxt och därmed för fortsatt välfärd utan också det bästa sättet att hävda konsumentens intresse. Åtgärder för att förbättra konkurrensen spelar därför en mycket central roll i den nuvarande regeringens politik. Ett exempel på det är det förslag till ny konkurrenslagstiftning som vi nu har att ta ställning till. Jag vill med det poängtera att konkurrenslagstiftningen är en av flera faktorer som kan medverka till en effektiv konkurrens. Handelspolitiken är naturligtvis viktig -- att våra gränser är öppna och att vi undviker tullar och andra importhinder. Offentliga regleringar kan utgöra konkurrenshinder. Det gäller t.ex. etableringskontroll av olika slag. Varje företag -- det må vara stort eller litet -- skall veta att klarar man inte kundernas krav, ja, då kan något annat företag dyka upp på arenan. Subventioner påverkar konkurrensen. De innebär nästan alltid att den känsliga signalen mellan köpare och säljare störs. Ett bra företagsklimat rent allmänt är naturligtvis en mycket viktig faktor för konkurrenssituationen. Har vi ett sådant, startas hela tiden nya företag som tvingar de redan etablerade att vara effektiva. Vi får en mångfald och ett nytänkande i näringslivet. Det är, menar jag, i en sådan här uppräkning som konkurrenslagstiftningen hör hemma. I Sverige har den fram till nu spelat en relativt liten roll -- den har helt enkelt varit för svag. Det förslag som nu har arbetats fram via Konkurrenskommittén och ett omfattande remissförfarande är sannerligen inte oomstritt. Det är möjligen naturligt -- det innebär en ganska stor förändring, och skärpningarna är i flera fall betydande. Kritiken har huvudsakligen kommit från näringslivshåll. Det är heller i och för sig inte så märkvärdigt -- det är där man direkt berörs, och där finns naturligtvis mycket kunskap och erfarenhet på området. Men jag skall, fru talman, gärna erkänna att det inte alltid har varit särskilt upplyftande att ta del av invändningarna från företag och från näringslivets olika organisationer. Talet om att det är betydligt enklare för direktörerna att hålla konkurrensens och frihandelns fana högt vid middagstalen än när man direkt berörs i sin egen verksamhet är inte helt gripet ur luften -- för att nu uttrycka mig försiktigt. Det har alltså kommit synpunkter under resans gång, inte bara från näringslivet utan också från bl.a. den juridiska sakkunskapen. Eftersom det handlar om en komplicerad lagstiftning har remissomgångarna satt sina spår i slutprodukten, framför allt kanske av mer formellt slag. De försök som har gjorts att ''slipa ner tänderna'' på den nya lagen har däremot inte varit framgångsrika! Detta framgår av slutprodukten. Lagförslaget är i allt väsentligt en anpassning till lagstiftningen ute i Europa. Så bör det vara, eftersom framför allt EG:s konkurrensregler redan i dag har stor betydelse för svenska företag. Med EES-lagen får vi dessutom regler som i princip är identiska med EG:s. Lagen innebär i princip ett förbud mot allt samarbete mellan företag som har till syfte att begränsa konkurrensen eller som ger det resultatet. Dessutom får vi ett direkt förbud mot missbruk av dominerande ställning, och vi får nya regler för kontroll av företagsförvärv. Från förbudet mot samarbete kommer man att kunna få undantag, om bestämda villkor uppfylls. Samarbete mellan mindre företag, som har en liten andel av den relevanta marknaden och därför inte påverkar konkurrensen på ett märkbart sätt, faller utanför lagens tillämpningsområde. Det är glädjande att kunna konstatera att det egentligen finns få -- om ens några -- invändningar mot det här lagförslagets centrala delar. Detta har vitsordats av Axel Andersson, Bengt Dalström och Rolf L Nilson, som talat här före mig. Därmed inte sagt att de synpunkter som förs fram i reservationerna eller i meningsyttringen är ointressanta eller oviktiga -- möjligen med följande lilla undantag: Socialdemokraterna vill att den nya lagen skall utvärderas och att riksdagen skall få en redovisning av den utvärderingen. För detta har man reserverat sig. Utskottsmajoriteten förutsätter att regeringen på vanligt vis följer utvecklingen och vid behov återkommer till riksdagen. Det är egentligen vad Axel Andersson sade, dvs. att det här var självklart. Vi kan kanske, Axel Andersson, bli överens om att det har funnits reservationer under det gångna året, där skillnaden har varit lättare att uppfatta än vad som här är fallet. Ny demokrati och Vänsterpartiet vill ta bort beloppsgränsen vid prövning av företagsförvärv. I praktiken innebär inte heller det här någon stor skillnad. Rolf L Nilsson var också inne på detta. Det faktum att ungefär 100 företagsförvärv om året skulle komma att omfattas av anmälningsplikten, också med den föreslagna begränsningsregeln, tyder på att man ändå kommer att ingripa mot alla förvärv som kan sätta konkurrensen ur spel. I alla fall finns möjligheten att göra det. Bengt Dalström och Rolf L Nilsson har ytterligare en gemensam invändning. Man vill ha en möjlighet att också bryta upp befintliga företagskoncentrationer. Inte heller på den här punkten innebär reservationen i praktiken någon större skillnad gentemot förslaget. En så ingripande åtgärd skulle aldrig kunna bli mer än en form av ''yttersta hot''. När behovet av att skapa ett sådant ''hot'' har vägts mot svårigheterna av framför allt rättslig natur har man stannat för att inte införa möjligheten i den nya lagen. Såväl den här punkten som den förra om beloppsgränsen kommer naturligtvis att ingå i den uppföljning som regeringen kommer att göra. Socialdemokraterna vill att den nuvarande instansordningen vid förvärvskontroll skall fortsätta att gälla. Det innebär att talan förs hos Utskottsmajoriteten anser att det finns starka principiella skäl för en ändring i enlighet med lagförslaget. Vi är överens med Socialdemokraterna om att det bör finnas en möjlighet att få till stånd en prövning i mer än en instans. Men eftersom vi inte vill ha en regeringsprövning, samtidigt som Marknadsdomstolen skall behålla sin centrala roll, bör det finnas en underinstans. Enligt vår uppfattning skall det vara Stockholms tingsrätt. Socialdemokraterna tycker inte om extrapriser, och Bengt Dalström är kritisk mot SA/VA-systemet. Mellan de här två företeelserna finns det, som bekant, ett klart samband. Extrapriset är den del av SA/VA-aktiviteten som syns ute i butikerna. Utskottsmajoriteten avvisar motionerna på såväl praktiska som principiella grunder. De här aktiviteterna i detaljhandeln förändras nu mycket påtagligt. Jag undrar om inte den verklighet som Bengt Dalström brukar tala om har sprungit ifrån honom på det här området. Flera köpmän och butikskedjor har med stor framgång gått ifrån systemet. Andra anser fortfarande att det är ett bra konkurrensmedel. Enligt min uppfattning kan man lugnt överlämna åt konsumenten att genom sitt köpval avgöra extraprisernas framtid. Jag har alltså betydligt större tilltro till konsumentens förmåga att bedöma t.ex. ett priserbjudande än vad Socialdemokraterna och Ny demokrati tydligen har. Ett viktigt skäl till utskottets ställningstagande är naturligtvis också det arbete med riktlinjer som sker på Konsumentverket, när det gäller extrapriserna, och beträffande SA/VA-systemet det faktum att det nu -- som Bengt Dalström själv sade -- kommer att prövas i samband med att undantagen skall fastställas. Bedöms det som skadligt för konkurrensen, kommer det att vara möjligt att ingripa. Undantag kommer då inte att beviljas. Slutligen, fru talman, förordar Socialdemokraterna att Marknadsdomstolen skall ha kvar intresseledamöterna. Utskottet tycker att det är principiellt olämpligt. Dessutom är det så, att det med den nya lagen mer kommer att handla om rättsskipning än om förhandlingsverksamhet. Det talar också emot behovet av intresseledamöter. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Jag delar Christer Eirefelts bedömning att skillnaderna mellan partierna i den här frågan glädjande nog är få. Men jag delar inte Christer Eirefelts uppfattning att vår reservation nr 1 näst intill skulle ligga i linje med majoritetens skrivning i utskottsbetänkandet. Skillnaden ligger i att vi anser att det är riksdagen som skall bestämma om vi vill göra en uppföljning. Vi vill alltså inte att regeringen skall få avgöra om behov föreligger. Det tycker jag är en ganska viktig och principiell skillnad. Därför vidhåller jag yrkandet om bifall till vår reservation nr 1. Christer Eirefelt nämnde inte med ett ord de risker när det gäller hanteringen som föreligger vid en tvåstegslösning, vilket också framkom vid utskottsbehandlingen av ärendet. Jag tror t.o.m. att det står några rader i majoritetsskrivningen i betänkandet att det inte får leda till eftersatt snabbhet. Men blandar man in en instans till leder det enligt vår uppfattning ofrånkomligt till en fördröjning. Vi kan inte heller se några andra särskilt vägande motiv för detta. Som Christer Eirefelt sade med anledning av prisregleringslagen håller Konsumentverket på med en omarbetning. Resultatet kommer väl så småningom. Vi tycker att det är viktigt att saker och ting blir gjorda. Därför har vi valt att inte stå på den mer passiva linjen, utan vi begär handling nu. Marknadsdomstolen är ett led i den borgerliga regeringens mer strategiska ambition att göra förändringar på det här området. Häromdagen fattade riksdagens majoritet ett liknande beslut om bankväsendet. Vi socialdemokrater anser att det är av stort värde för vårt demokratiska samhälle och hur det fungerar att näringsliv och samhälle är med i församlingar som har att fatta viktiga beslut.
Fru talman! För att börja med det sista tycker jag egentligen att huvudinvändningen mot intresseledamöterna i Marknadsdomstolen är att det kommer att ställas ett annat krav på domstolen i det nya systemet, där förhandlingarna försvinner och man i större utsträckning får den vanliga rättskipningen. Ett annat viktigt skäl är att systemet med intresseledamöter har varit svårt att förklara internationellt. Det bekräftas bl.a. av Konkurrensverket. Det finns ingen motsvarighet ute i Europa, därför riskerar man att bygga in ett misstroende när kontakterna med Europa utvecklas vidare. Egentligen tycker jag att socialdemokraternas motstånd mot extrapriserna är ganska märkvärdigt. Det är fråga om tillfälliga prisnedsättningar. Jag förstår inte varför inte de skall kunna genomföras som vanlig konkurrens mellan företag. Extrapriserna är dels en rabatt på priset från leverantör till affär, dels en marginalnedsättning ute i butiken. Detta kommer kunderna till del. Nu förutsätter jag, liksom Axel Andersson, att de riktlinjer och bestämmelser som finns följs. De kommer också att skärpas. Jag tror inte heller på talet i motionen om att konsumenterna vilseförs. Dagens konsumenter är så vana vid ''pangpriser'', ''chockpriser'' och olika former av lågpriser att man tittar på priset, varan och kvaliteten och gör en bedömning om man skall handla där eller någon annanstans. Varför inte, Axel Andersson, låta detta vara en affär mellan kunden och handlaren? Jag tror att de klarar av detta bra. Beträffande instansprövningen, slutligen, är vår viktigaste invändning egentligen att regeringen skulle ha kvar en roll i samband med förvärvsprövningen. Vi tycker inte att det är förenligt med ett marknadsekonomiskt system. Det går möjligen att hitta argument för det när man har en politik där regeringen mer direkt lägger sig i strukturutvecklingen. Även här finns det en internationell aspekt. När det är aktuellt att pröva utländska företags förvärv av svenska får det inte ens misstänkas att det görs en politisk bedömning.
Fru talman! När det gäller intresseledamöterna i Marknadsdomstolen anför Christer Eirefelt som ett motiv för majoritetens ställningstagande att det systemet inte stämmer med anpassningen till Europa. Men, Christer Eirefelt, det får inte vara så att vi ändrar våra regler, som är bra, till sämre regler bara för att vi skall likna Europa. Om de har färre demokratiska inslag i beslutsprocesserna i andra länder skall inte vi behöva anpassa oss nedåt. Jag tror, Christer Eirefelt, att även ni som representerar utskottsmajoriteten delar vår uppfattning att det finns brister i den nuvarande lagen som borde förbättras. Det är egentligen det vi avser med reservation nr 5. Åter till frågan om Stockholms tingsrätt. Vi tycker att det är litet av ett val av en främmande fågel. Varför just Stockholms tingsrätt av alla tingsrätter? Jag måste upprepa riskerna för fördröjning och ökat krångel. Det är väl avsikten att den här tingsrätten också skall fungera som tingsrätt i ordets nuvarande mening. Det här blir ett slags tilläggsuppdrag för Stockholms tingsrätt. Det stärker enligt min mening inte Christer Eirefelts argument för att detta kommer att bli en bra lösning. Om man tittar på hur många gånger ingrepp från regeringen har behövt ske finner man att det är vid maximalt ett tillfälle under de senaste åren. Men det säger inte att det inte behövs en överprövningsinstans. Vi måste ha en sådan om och när den skulle behövas.
Fru talman! När det gäller Marknadsdomstolens sammansättning har jag inga indikationer på att den inte har fungerat väl. Jag tror att det ofta har fungerat så att dessa personer inte främst har varit intresseledamöter. Det tycker jag inte är något argument emot. Däremot vet jag inte om det systemet skulle vara mer demokratiskt än det vi nu får. Det tycker jag inte. Men de viktigaste invändningarna är alltså att det med den nya lagstiftningen kommer att ställas andra krav på domstolen. Det kommer inte att röra sig lika mycket om förhandlingar som tidigare. Det finns naturligtvis brister i systemet med extrapriser. De hanteras med de regler som vi redan till viss del har, men som nu kommer att förändras och skärpas för att anpassas till dagens situation. Även här menar jag att man kan ha tillförsikt till konsumenterna. Konsumenterna accepterar inte missbruk. Ytterligare ett argument är att systemet med extrapriser är på väg att mycket påtagligt luckras upp. bFlera framgångsrika kedjor har helt slopat extrapriserna. Den kanske mest framgångsrika har gjort det helt och hållet. Det gör att konsumenterna kommer att få valmöjlighet framöver. Om man är missnöjd med systemet, kommer man inte att handla i en affär. Om man är missnöjd med prisinformationen, kommer man att gå någon annanstans. Jag känner tillförsikt därvidlag, och det gör att jag tycker att det är onödigt med byråkratiska ingrepp på det här området.

Fru talman! Nej, Christer Eirefelt, jag står inte utanför verkligheten när jag talar om SA/VA systemet. Det systemet är inte helt på väg ut ur marknaden. Det utgör fortfarande ett stort problem för många leverantörer. Om man var observant på vad jag sade kunde man notera att jag nämnde att budgeten för exempelvis ett företag som Ekströms, som gör bl.a. blåbärsoppa, för ett antal år sedan kunde upptas till 74 % av SA/VA aktiviteter, uppknutna till grossisterna. Nu är den nere på kanske på 40 eller 30 %. Så trenden kan sägas vara positiv. Sedan något om extrapriserna. Där gjorde jag en liten notering som Christer Eirefelt följde upp. Extrapriserna är faktiskt på väg ut. Både ICA och Hemköp, det kanske mest framgångsrika företaget, har eliminerat dessa och har låga priser i stället. Däremot är det fel att koppla ihop extrapriserna med SA/VA-aktiviteterna. Det är två olika saker.
Fru talman! Nej, två olika saker är det definitivt inte, eftersom extrapriserna i väldigt många fall är resultatet av SA/VA-aktiviteterna. Visst är sådana på väg ut, i alla fall kommer de att minimeras tillräckligt för att alla kunder skall ha möjlighet att välja mellan kedjor och butiker som använder sig av sådant och sådana som inte gör det. Hemköp, det kanske mest framgångsrika företaget under det gångna året, har helt slopat dem. KF och Åhléns har klart uttalat att man är på väg bort från dem. Det kommer alltså inom kort att finnas valfrihet på det här området både för butikerna och för deras kunder. Det finns en viktig faktor som det skulle vara intressant att få Bengt Dalströms syn på, nämligen de samstämmiga uppgifter som visar att lågpriskedjorna har kunnat utnyttja systemet i sin marknadsföring. Skickliga entreprenörer i lågprisbutikerna har använt extraprissystemet genom att i sin reklam jämföra t.ex. Konsums och ICA:s ordinarie priser med priser på sådana varor som egentligen alltid säljs till extrapris. Det har man utnyttjat i sin marknadsföring på ett skickligt sätt. Jag läste att KF:s detaljhandelschef Lars Hjorth vill gå ifrån SA/VA-systemet och extrapriserna, därför att de har gynnat uppkomsten av lågprisbutiker. Jag tycker alltså inte, fru talman, att det finns anledning för riksdagen att göra något särskilt uttalande på just denna punkt, i fråga om just denna bransch och de här aktiviteterna. Visar det sig att det här innebär konkurrensbegränsning, kommer det inte att vara tillåtet, som jag sade tidigare.
Fru talman! Eftersom Christer Eirefelt vände sig till mig med en fråga om lågprisbutiker, skall jag kort framföra en synpunkt. Jag upplevde det väldigt positivt att riksdagen förra året beslutade om upphävande av PBL-lagen. Därigenom har vi öppnat marknaden för lågprisbutiker på ett helt annat sätt än vad som tidigare hade varit möjligt. Man har eliminerat den tidigare hårda styrningen från ICA:s och KF:s sida när det gäller nyetablering på många orter. Jag tror att konkurrensen är stimulerande, och den kommer vi att få se betydligt mer av.